Fru talman! Som jag sade innan är det en fördelningspolitisk satsning därför att den gynnar småbarnsfamiljerna mest, även om själva matmomssänkningen slår igenom för alla olika lönegrupper. Det finns också en annan viktig del i detta som kommer att komma barnfamiljerna till del så småningom, nämligen att sänkt matmoms kan verka återhållsamt på lönerörelsen. Det gör att vi kanske undviker inflation. Det har också en stor betydelse för KPI, alltså konsumentprisindex, som på sikt kommer att ha betydelse för svensk ekonomi. Följaktligen kan detta på flera olika områden vara bra för småbarnsfamiljerna. Det är ett fint fördelningspolitiskt instrument.

Fru talman! Vi socialdemokrater vill att Sverige i framtiden skall vara ett välfärdsland där människor har arbete och där de offentliga finanserna är i balans. Detta kräver kraftfulla insatser för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och sanerade statsfinanser. Budgetunderskottet gör det nödvändigt att minska utgifterna på en rad områden. Effekterna av sådana åtgärder blir kännbara för många människor. Alternativet med fortsatt höga räntor och långvarig ekonomisk kris skulle dock drabba barnfamiljer, ungdomar och många äldre ännu hårdare. För att ränteutgifterna inte skall tränga undan välfärden måste statsskuldens utveckling vändas. Detta är nödvändigt för framtiden och främst för barnens skull. Fru talman! Vi föreslår att de nödvändiga besparingarna görs på transfereringar, bidrag och subventioner. Vi vill så långt det är möjligt värna de sociala verksamheterna i omsorgen, skolan och hälso och sjukvården. Vi anser att alla, oberoende av inkomst, skall ha tillgång till bra barnomsorg, god utbildning, hälsooch sjukvård och äldreomsorg av hög kvalitet. Tillgång till omsorg, utbildning och vård bidrar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning. Vi anser att rättvist fördelade välfärdstjänster och en väl utbyggd social infrastruktur är en förutsättning för ett modernt samhälle där både män och kvinnor förvärvsarbetar. Den socialdemokratiska familjepolitiken är en viktig del av den generella välfärdspolitiken. Den sätter barnens bästa i främsta rummet. Målet är att ge barnen en god start i livet och ge båda föräldrarna rätt till nära och tidiga relationer med sina barn och möjlighet att delta i arbetslivet. Vi vill värna alla barns rätt till barnomsorg av god kvalitet. Barnomsorgen skall i samarbete med föräldrarna ge omvårdnad och skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling. Fru talman! Sverige har under en rad av år haft både hög kvinnlig förvärvsfrekvens och höga födelsetal. Föräldraförsäkringen, barnomsorgen och en arbetsmarknad som accepterar deltidsarbete har gjort det möjligt för både kvinnor och män att förena familj och förvärvsarbete också under den tid barnen är små. Så vill vi socialdemokrater att det skall vara även i framtiden. Det synsättet har präglat de prioriteringar vi gjort när vi nu tvingas lägga fram förslag om nedskärningar i välfärdssystemen. Vi vill behålla den nuvarande inriktningen av familjepolitiken eftersom den erbjuder familjerna flexibla lösningar. Det statsfinansiella läget gör det nödvändigt att sänka nivån på barnbidraget. Vi föreslår att det görs med 110 kr per barn och månad. Det är dock viktigt att det behåller sin generella karaktär. Barnbidragen tillförsäkrar alla barnfamiljer ett grundläggande ekonomiskt stöd. Grundtanken är att alla barn i samhället är lika mycket värda och att barnen är allas ansvar. Barnbidraget är en viktig del i det generella välfärdssystemet som bygger på att vi skall ha så få inkomstprövade bidrag som möjligt. Barnbidragen ger inga besvärliga tröskeleffekter, har en enkel administration och innebär ingen sortering och inget utpekande. Barnbidraget är ett stöd till alla barn på lika villkor. Och så vill vi att det skall förbli. Flerbarnstillägget får man i dag fr.o.m. det tredje barnet. De förändringar som vi nu föreslår kommer att genomföras successivt. Reglerna kommer att ändras så att inga nya flerbarnstillägg betalas ut efter den 1 januari 1996. De som nu får flerbarnstillägg kommer med andra ord att få behålla dem. Fru talman! Förvärvsarbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi. Därför är det vår viktigaste uppgift nu att få fart på tillväxten och att fortsätta bekämpa arbetslösheten.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

Fru talman! I inlägget pratar Marianne Jönsson om rättvisa och flexibla lösningar. Jag vill då ställa en fråga till Marianne Jönsson. Vad är det för rättvisa när många familjer ställs utanför samhällets stöd? Vad är det för flexibla lösningar som Marianne Jönsson pratar om? Utskottsmajoriteten har ju de facto försvårat för alternativ barnomsorg, och man har tidigare här i riksdagen fattat beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget. Känner Marianne Jönsson till att det i Malmö finns familjer som i dag går på socialbidrag, familjer som tidigare kunde klara sin försörjning genom en deltidssysselsättning med det tillskott vårdnadsbidraget gav? Köerna till barnomsorgen i Malmö är nämligen så långa att de familjerna inte har några möjligheter att få in sina barn i kommunal barnomsorg. Jag skulle gärna vilja att Marianne Jönsson i sitt replikskifte med mig utvecklade litet vad som ligger bakom orden rättvisa och flexibla lösningar, om vi nu skall tala om alla barnfamiljer i Sverige.
Fru talman! Jag vet att vår familjepolitik har innehållit mycket rättvisa och innebär en rättvis fördelning genom att vi har en bra föräldraförsäkring, en god barnomsorg och barnbidrag. Anledningen till att kommunerna fick tillbaka möjligheten att själva bestämma över alternativ barnomsorg var att man måste ge kommunerna möjlighet att planera och se vad de har råd till. Om man hade fått lov till etablering av vilken barnomsorg som helst i kommunerna, skulle de ekonomiska möjligheterna ha varit ännu sämre än i dag.
Fru talman! Nu är väl barnomsorgen inte i första hand till för de kommunala förvaltningarna utan för barnen. Jag upprepar med envishet frågan: Vad erbjuder Marianne Jönsson de familjer som i dag inte kan få kommunal barnomsorg, därför att den inte är tillräckligt utbyggd? Det kan också vara så att den kommunala barnomsorgen inte passar familjens behov. Vad erbjuder Marianne Jönsson just de barnfamiljerna för flexibla lösningar? Vad står ordet rättvisa för?
Fru talman! Jag tycker att den borgerliga regeringen skulle ha frågat sig detta när man införde vårdnadsbidraget, som inte var något särskilt rättvist system.

Fru talman! I mitt anförande citerade jag ur regeringens ekonomisk-politiska proposition från i höstas, där regeringen sade att om man skulle slopa flerbarnstillägget skulle det innebära ett ökat socialbidragsberoende för de stora familjerna. Nu gör man det. Jag måste faktiskt fråga Marianne Jönsson: Är det meningen att de stora barnfamiljerna i större utsträckning skall behöva bli beroende av socialbidrag i framtiden? Det finns inget i betänkandet eller någonting annat som kommit fram som visar att barn som föds efter den 1 januari 1996 i flerbarnsfamiljer har ett mindre behov av flerbarnstillägg än barn som fötts tidigare.
Fru talman! Det kan tyckas orättvist att en barnfamilj med äldre barn får större barnbidrag genom att den får flerbarnstillägg än en barnfamilj med yngre barn, som blir utan. Vårt sätt att fasa ut flerbarnstillägget gör trots allt att familjerna ges möjlighet att planera sin ekonomi. Det är faktiskt på det sättet att vi måste spara. På det här viset rycker vi inte undan flerbarnstillägget för de familjer som har sin ekonomi planerad efter att få det. Jag vill påminna om att vi befinner oss i en oerhört svår ekonomisk situation. Alla besparingar som föreslås här föreslås inte med någon glädje utan av tvång.
Fru talman! Det är helt riktigt att vi behöver spara. Men man kan spara på många olika sätt. Just när det gäller stödet till flerbarnsfamiljerna och barnfamiljer över huvud taget har vi från Folkpartiet ansett att vi inte skall spara. Jag kan gärna hänvisa till vår ekonomisk-politiska motion. Där finns det bättre sparförslag än de som nu läggs fram och som drabbar barnfamiljerna.
Fru talman! Eftersom jag inte har sett de sparförslagen kan jag inte kommentera dem. Men våra sparförslag ligger här på bordet, och de yrkar jag bifall till.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet tycker också att vi skall spara. Vi har faktiskt ställt upp på samma sparbeting som Socialdemokraterna när det gäller stödet till barnfamiljer. Det kan man i och för sig ifrågasätta, men det har vi gjort. Men vi vill att det skall vara en rättvisare fördelning. Vi vill ha ett beskattat barnbidrag. Det gör att det blir både generellt och beskattat, och därför kan man säga att det är behovsprövat. Det är en lösning till att spara den stora summa pengar som det är frågan om. På samma sätt vill vi göra med flerbarnstilläggen. Att ta bort flerbarnstilläggen helt och hållet är mycket betänkligt. Vi får då en belastning på kommunerna med socialbidrag för de stora familjerna. Att minska dem något kunde man kanske ha tänkt sig, men det här förslaget innebär ett totalt stopp från den
Fru talman! Jag tycker det är hedervärt av Miljöpartiet att det vill ställa upp på besparingen. Det har varit ledsamt att vi inte har kunnat komma överens om en gemensam modell. Vi kan inte gå med på den beskattade varianten, eftersom den egentligen bara ökar rundgången av pengar i systemen. Den ökar också administrationen. Det blir alltså litet dyrare där. Sedan tycker jag att det finns brister i Miljöpartiets förslag. Man kan inte tala om vem i familjen som skall uppbära bidraget, dvs. vem som skall beskattas. Det finns stora risker att en ensamförsörjande egentligen förlorar på förslaget.
Fru talman! Jag håller med Marianne Jönsson att det finns vissa brister och att det inte riktigt är helt färdigbearbetat. För det behöver man ekonomiska beräkningar, och det finns inte. Men tanken är riktig. De beräkningar som vi har gjort visar att det slår väl ut. Jag vill också ge en eloge till den familjepolitik som Sverige har haft, och vi måste värna om den. Annars får vi en mycket svår situation i landet.

Fru talman! Nyss hörde vi att tillväxten är god. I går sade också finansministern att vi kommer att få bukt med budgetunderskottet mycket snabbare än vad han hade förväntat sig och att besparingarna som finns i kompletteringspropositionen görs för att möta nästa lågkonjunktur. Jag tänker inte gå in på debatten om rättvisa, eftersom jag anser det vara ett ideologiskt begrepp. Däremot skulle jag vilja ställa en fråga till Marianne Jönsson. Det står i kompletteringspropositionen: Var och en skall efter förmåga delta i den gemensamma strävan. Vi har i dag fått höra att 9 % av befolkningen inte klarar sig på sin disponibla inkomst. När jag tittar på diagrammet som fanns i budgetpropositionen och som nu återkommer på s. 38 i kompletteringspropositionen vill jag fråga Marianne Jönsson: Vad menas med "var och en efter förmåga"? Det diagrammet visar inte att det handlar om var och en efter förmåga.
Fru talman! Jag vill påpeka för Ulla Hoffmann att den politik som har förts hitintills under de senaste sju månader av Socialdemokraterna, bl.a. tillsammans med Vänstern, har inneburit att vi har höjt skatterna för höginkomsttagarna och på det sättet gjort en fördelningsprofil. Jag vill också påminna om att vi har ett stort budgetunderskott. Trots att vi gör stora besparingar på 115 miljarder fram till 1998 kommer vi att 1995/96 att ha ett budgetunderskott på 213 miljarder kronor. Vi är alltså tvungna att spara.
Fru talman! Det är riktigt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har höjt skatterna, och det har inte varit något som vi har varit speciellt ledsna för, måste jag säga. Men fortfarande återstår faktum, om man tittar på dessa diagram. Skattehöjningarna är en sak. De betalas av den högsta decilen. Men de lägsta decilerna får sedan betala näst mest enligt detta diagram. Vad menas med "var och en efter förmåga"?

Fru talman! Det är gamla, sjuka och barnfamiljer som får den helt övervägande delen av de sociala utgifterna. Det är därför de som drabbas av besparingar. Om de friska, medelålders och barnlösa krävs skatter och avgiftshöjningar. Därför har vi också arbetat med skattehöjningar och avgiftshöjningar. På familjepolitikens område är de största utgiftsposterna barnomsorgen, föräldraförsäkringen och barnbidragen. Barnomsorgen har vi i möjligaste mån försökt att skydda från ytterligare nedskärningar. Kommunernas verksamhet är avgörande för vilket liv som gamla, barn och sjuka kan leva. Men också för deras familjemedlemmar är tillgången till god service viktig, eftersom det framför allt möjliggör förvärvsarbete för kvinnor. Transfereringarna till barnfamiljerna har däremot inte kunnat gå fria från besparingar. Här har vi valt att skära i bidragsnivåerna och inte ändra i bidragskonstruktionerna. När man måste göra nedskärningar i statens sociala utgifter är det viktigt att inte förstöra väl fungerande system i strävan att snabbt uppnå sparbeting. Den välfärd som uppkommer genom transfereringar och verksamheter är inte bara beroende av mängden resurser som satsas. utan i minst lika stor utsträckning av konstruktionerna av stödformerna eller organisationen av verksamheten. En utmärkt jämförelse som visar hur fel det kan bli är skillnaden mellan den svenska och amerikanska sjukvården. De totala svenska sjukvårdskostnaderna är bara en liten del av vad de amerikanska är. Men Sverige har trots det mycket lägre spädbarnsdödlighet och längre genomsnittlig livslängd. Det är bra indikatorer på hälsotillståndet i befolkningen. Skillnaden mellan USA och Sverige är inte betingad av att läkarna eller den medicinska tekniken skulle vara sämre där än här, utan i stället kopplad till sjukvårdens organisation och finansiering. Samma förhållande gäller för många andra socialpolitiska insatser. De kan organiseras så att man undviker krånglig administration, missriktade drivkrafter och möjligheter till fusk som undergräver systemens legitimitet. Detta är viktigt att ha i åtanke när man bygger upp trygghetsförsäkringar och verksamheter. Men det är ännu viktigare när man måste göra nedskärningar. När resurserna är knappa, som i dag, är det ännu mer betydelsefullt att de används så rättvist som möjligt. Men man måste också ta hänsyn till att förändringar som görs i systemet i sin tur kommer att påverka socialpolitikens möjligheter i framtiden. Man måste därför ha både kortsiktiga och långsiktiga mål för ögonen när besparingar görs. Barnbidraget, som vi nu är tvungna att minska, är en av de enklaste och mest lyckade bidragsformerna i Sverige. Det beskrev Marianne Jönsson konkret just nu. I de svenska socialförsäkringarna och bidragssystemet har precis som för barnbidraget mycket av administrativa problem och drivkraftsproblem undvikits. Med det vill jag inte säga att alla våra stödformer är konstruerade på det mest tillfredsställande sättet. Där vi tror att det finns vinster att göra vad gäller organisation av socialförsäkringar och bidragssystem har vi satt in utredningsresurser som skall göra en översyn för att kunna förbättra dem. Bidragsförskotten är ett exempel. Vad gäller barnbidragen stod det tidigt klart att det enda sättet att minska utgifterna var genom en generell sänkning av nivån och inte en genomgripande förändring av systemet. Processen för att nå fram till den bästa utformningen av besparingen har trots det inte varit enkel. Ett viktigt skäl var frågan om hur man skulle behandla de två familjetyper som har sämre ekonomisk standard än genomsnittsfamiljerna, flerbarnsfamiljerna och enföräldersfamiljerna, som naturligtvis därför är särskilt beroende av barnbidraget. Även om bara en liten del av alla vuxna lever i sådana familjetyper är det en betydligt större andel av barnen som gör det. Nästan hälften av alla barn, 48 %, antingen i en familj med tre eller fler barn eller med en ensamstående förälder, och betydligt många fler gör det någon gång under sin uppväxt. De ensamstående föräldrarna, som i många andra länder är en växande skara av de fattiga, har det i Sverige betydligt bättre. Andelen fattiga i denna grupp är inte speciellt mycket större än bland tvåföräldersfamiljerna. Men en stor del av enföräldershushållen hamnar inte så långt över socialbidragsnormen. De låga fattigdomstalen bland ensamföräldrarna beror inte i första hand på de bidrag som utgår till de ensamstående föräldrarna utan i stället på att de förvärvsarbetar mer än de flesta andra. Bra daghem till överkomligt pris är alltså den allra viktigaste insatsen för ensamföräldrarna. I en nyligen publicerad studie visade det sig att 87 % av de ensamstående mammorna i Sverige arbetade. Det var den ojämförligt största andelen bland de 17 länder som ingick. I Holland arbetade bara 29 % De allra flesta ensamstående föräldrar i Sverige arbetar dessutom heltid. Av förskolebarnen i Sverige är det bara 19 % av dem i tvåföräldershushåll som har föräldrar som bägge arbetar heltid. I enföräldershushållen har däremot nästan hälften av barnen en heltidsarbetande förälder. Men trots att ensamföräldrarna arbetar så pass mycket är deras ekonomiska standard märkbart mycket sämre än i tvåföräldersfamiljerna. De har heller inte, till skillnad från andra barnfamiljer, tagit del av den ekonomiska standardförbättring som ägde rum under slutet av 80-talet. Denna berodde i stor utsträckning på att många kvinnor ökade sin arbetstid från halvtid till trekvartstid. Ensamföräldrar, som redan i stor utsträckning arbetade heltid, kunde inte öka sina inkomster på det sättet. Och även om svenska ensamföräldrar i huvudsak får sin inkomst från arbete är bidragen särskilt viktiga för dem för att de skall komma över fattigstrecket. Den något sämre ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljerna beror på att det är flera i familjen som skall dela på inkomsterna, men även på en något lägre grad av förvärvsfrekvens i dessa familjer. Men det är få tvåföräldersfamiljer som återfinns i socialbidragssystemet, vilket ger familjepolitiken ett gott betyg. I arbetet med de familjepolitiska förändringarna har strävan varit att den generella barnbidragssänkningen skall bli så låg som möjligt samtidigt som man inte vill utsätta familjetyper med en mer utsatt situation för alltför stora ekonomiska påfrestningar. I en sådan svår fråga, där man vet att de beslut man fattar får direkta och stora effekter på de svenska barnfamiljernas ekonomi, måste man låta processen ta den tid som krävs. Den modell som socialutskottet fastnade för var en sänkning av barnbidraget med 110 kronor per barn och månad och en utfasning av flerbarnstillägget. Det ger en större besparing än den som föreslogs i budgetpropositionen och det ger oss större möjligheter att reformera bidragsförskottssystemet, med de sparkrav som finns där, utan att det skall leda till alltför stora påfrestningar för ekonomiskt pressade familjer. Utfasningen av flerbarnstilläggen leder till att flerbarnsfamiljerna inte drabbas av någon ytterligare försämring vid sidan av barnbidragssänkningen. Däremot kommer inte några ytterligare barn att uppbära flerbarnstillägg, som sagts här tidigare. Detta faktum har i alla fall de framtida flerbarnsfamiljerna möjlighet att ta hänsyn till när de planerar för framtiden. Det är inte med någon glädje som jag presenterar förslaget om sänkningen av barnbidragsnivån. Men alla grupper, även barnfamiljer, måste vara med och dela på de bördor som den ökande statsskulden har lagt på oss. Inte minst för barnen är det viktigt att vi får kontroll över statsfinanserna. Det är inte något som vi kommer undan genom önsketänkanden av olika slag. Men det politiska ansvaret för det här beslutet har de flesta andra partier i riksdagen inte känt sig mogna att ta. Att jag kan notera att många tyckt att det varit enklare att rida den egna käpphästen så där i princip, och därmed slippa att i praktiken stå upp för besparingar på de allmänna barnbidragen, gläder det mig egentligen. Barnbidraget är fast förankrat. Det är i praktiken familjepolitikens minsta gemensamma nämnare. Det visar, liksom det allmänna motståndet mot sänkningen, vilken styrka det finns i den generella välfärdspolitiken. Denna inneboende styrka i goda socialförsäkrings och bidragssystem måste vi ta fasta på. Vi får inte ge upp dem för att vinna kortsiktiga vinster. Det har förts en diskussion här i dag om valfrihet och rättvisa. Liselotte Wågö sade en sak som jag höll med om, jag tror att det var en, nämligen att de allra flesta lever i någon form av familj. Det är sant. Det är också så att familjen är det värdefullaste i många människors liv. Det är något att utgå ifrån vardagsvis från barndom och framåt. Det skiljer inte det ena partiet från det andra. Det är likadant för alla människor. De nära människorna är de viktigaste människorna. Det är naturligtvis just därför som vi har den uppfattningen att en chans för familjen också förutsätter förutsättningar i samhället för att alla barn, alla familjer och alla sorters familjer skall kunna få samma goda chanser som de starka familjerna alltid får i alla samhällen. Då krävs det en samhällelig politik som skapar dessa förutsättningar för alla barn, alla familjer och alla sorters familjer. Valfriheten skulle vara hotad sade bl.a. Margareta E Nordenvall, Liselotte Wågö, Kerstin Warnerbring och Ulla-Britt Hagström av det faktum att vi tog bort vårdnadsbidraget. Det brukar ju också sägas att vårdnadsbidraget ökar valfriheten. Men jag frågar mig för vem. Vilken valfrihet får en ensamstående mamma genom ett vårdnadsbidrag på 1 600 kronor? Hon måste i praktiken förvärvsarbeta för att försörja sig och sitt barn. Jag har visat att hon också gör det. Det är en av de riktigt stora poängerna med det svenska systemet. Det gör att svenska ensamstående kvinnor lever ganska normala liv, och kan göra det. För att kunna göra det måste hon ha tillgång till bra barnomsorg som, om hon skall ha råd med den, finansieras av samhället. Om hon har en sådan barnomsorg fick hon inget vårdnadsbidrag med den konstruktion som det hade. Hon kunde inte ens förkorta sin arbetsdag från åtta till sex timmar eftersom barnomsorg mer än 30 timmar per vecka innebar att man inte fick något vårdnadsbidrag. Ökade då valfriheten för den kvinna som var gift eller sambo? Ingen skall få mig att tro att ett vårdnadsbidrag på 1 600 kronor per månad är något alternativ till en normal förvärvsinkomst som uppgår till det mångdubbla. Ej heller hon kunde förkorta sin arbetstid från åtta till sex timmar. Nej, den valfrihet som vårdnadsbidraget kunde ge gavs bara till dem som redan har valfrihet. Vårdnadsbidraget gynnade främst familjer där mannen var högavlönad och där kvinnan därför redan har möjligheter att vara hemma och så förstås de familjer som har ekonomiska möjligheter och lust att anställa en hemhjälp. Nu försöker vi att klara besparingar på ett sådant sätt att vi kan fortsätta att ha världens mest framgångsrika familjepolitik när det gäller att skapa rimliga förutsättningar för alla barn och för alla föräldrar. I det sammanhanget var det ofinansierade vårdnadsbidraget inget lyckat inslag.

Fru talman! Jag vill inledningsvis kommentera något av det som statsrådet Hedborg sade när det gällde fördelningen av besparingarna. Anna Hedborg sade bl.a. att sjuka, barnfamiljer och gamla får vara med och betala, men att även friska får göra det genom höga skatter. Men nu är det faktiskt på det sättet, Anna Hedborg, att även sjuka, gamla och barnfamiljer drabbas av höga skatter. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle behöva informera statsrådet Hedborg om att problemet i Sverige inte är låga skatter utan brist på sysselsättning. Det är inte nivåerna på barnbidraget eller i socialförsäkringarna som skapar fattigdom utan brist på sysselsättning. Den uppmärksamme lyssnaren har kunnat märka att den största kritiken i dag i kammaren har kommit från Centerpartiets representant Kerstin Warnerbring. Jag har en fråga till statsrådet. När kommer ett gemensamt förslag på det familjepolitiska området som är undertecknat av Socialdemokraterna och Centern?
Fru talman! Det är alldeles rätt att brist på sysselsättning är det klart största problemet i det svenska samhället i dag. Vad är det då som konstituerar den krisen? Vi har med oss en ekonomisk kris i detta land som fördjupades under tre år till något som har kommit att innebära just sysselsättningskris, och därmed också ekonomisk kris och statsfinansiell kris. Det ärvde vi. Det försöker vi nu att göra något åt. Vi gör så gott vi kan på ett sådant sätt att alla skall vara med och bära bördorna. Det är alldeles riktigt att skatt också betalas av människor som är sjuka eller gamla. Men skillnaden mellan skatter och t.ex. pensioner och barnbidrag är att de även betalas av alla. Om vi ger oss på utgifterna i staten blir dessa utgifter det som är inkomster för dem som får. Det är gamla, sjuka och barnfamiljer till ungefär 90 %.
Fru talman! Det hedrar Anna Hedborg att hon använde uttrycket att den ekonomiska krisen fördjupades under den borgerliga regeringsperioden. Vi kan väl vara ganska överens om att dessa problem inte är nya på något sätt. Grunden för den här ekonomiska utvecklingen lades ju långt tidigare. Det känner både jag och Anna Hedborg väl till. Alla barn och alla barnfamiljer skall ha möjlighet till ett rättvist stöd från samhället. Vad är det för rättvisa i att vissa barnfamiljer helt ställs utanför samhällets stöd? Som jag sade tidigare kan man ibland av olika anledningar inte utnyttja kommunal barnomsorg. Familjebildningen gör kanske att man inte kan använda sig av denna. Vad finns det för rättvisa i detta? Här används konstiga honnörsord som att "vi har lagt grunden för detta genom ett stabilt förslag som omfattar alla". Det är inte på det sättet, Anna Hedborg, att alla barnfamiljer får stöd från samhällets sida. De får vara med om att betala för det familjepolitiska stödet, men de får inte själva del av samhällets stöd när det gäller barnomsorgen.
Fru talman! Den svenska barnomsorgen är nu näst intill fullt utbyggd, så att alla som vill det kan få en plats. Det är en fantastisk framgång, och det har naturligtvis tagit sin tid innan man har kommit dithän. Det finns visserligen platser där det fortfarande återstår en bit innan man är där, men den är då ganska liten. Detta är valfrihet. Om något är valfrihet, är det att kunna få en barnomsorgsplats när man behöver det, också om man är lågavlönad och inte har råd att betala stora delar av den själv.

Fru talman! Jag ställde i mitt anförande ett par frågor till statsrådet Anna Hedborg och noterar att jag inte fick svar på dem. Anna Hedborg inledde med att säga att regeringen i dessa besparingens tider har valt att skära i konstruktionerna i stället för att ändra dem. I ett akut läge vill regeringen inte ändra i ett väl fungerande system, sade statsrådet. Dessförinnan hade vi hört Marianne Jönsson säga att man vill behålla nuvarande inriktning på familjepolitiken, eftersom den ger flexibilitet och rättvisa. Jag noterar att statsrådet Anna Hedborg över huvud taget inte tog upp det orättvisa i att de familjer som utnyttjar kommunal barnomsorg får en mycket stor subvention från staten, medan de som står utanför den kommunala barnomsorgen över huvud taget inte får någonting. När Anna Hedborg talade om vårdnadsbidraget nämnde hon över huvud taget ingenting om att det faktiskt bidrar till en rättvis fördelning av denna typ av subventioner. Jag har full förståelse för att man inte i ett akut läge ändrar i stora system. Det behöver man både utredningstid och planeringstid för, vilket Centern har begärt. Men jag kan inte förstå att man kan kalla det för ett fungerande system när man i dagens föräldraförsäkring ger tio gånger mer till höginkomsttagarna än till låginkomsttagarna. Jag upprepar min fråga: Är inte alla barn lika mycket värda?
Fru talman! Jag fick två frågor. Jo, alla barn är lika mycket värda, men förutsättningarna för att de och deras föräldrar i praktiken skall kunna leva ett liv som de själva har valt är litet olika, eftersom alla barn och alla föräldrar inte är lika. Det gäller att genom samhällets politik skapa förutsättningar för att det lika värdet skall få en chans. Därvidlag är svensk familjepolitik unikt framgångsrik. Nej, det är inte dags för ett skifte i familjepolitiken.
Fru talman! Hur kan alla barn vara lika mycket värda mot bakgrund av att t.ex. den ensamstående lågavlönade mamman eller den mamma som ännu över huvud taget inte har kommit in på arbetsmarknaden fick 60 kr per dag före nedskärningarna i systemen? Hur gör man en sådan familj lika mycket värd som den familj där mamman fått 600 kr per dag? Det är ju fullständigt omöjligt att det kan fungera. En ensamstående kvinna och ett barn kan inte leva på 60 kr per dag. Därför är föräldraförsäkringssystemet oerhört orättvist. Vi vet av utredningar som har genomförts på sistone att man förra året räknade med att 400 000 barn i Sverige växer upp i familjer som har svårt att få inkomsten att räcka ens till mat och kläder. Om man gjorde en total systemförändring skulle man kunna åstadkomma en mycket större rättvisa. Det är en sådan systemförändring, t.ex. på grundval av Centerns förslag till barnkonto, som måste till för att vi skall få en rättvis ordning som verkligen stödjer alla föräldrar i deras ansvarsfulla gärning, inte bara vissa föräldrar och familjer.
Fru talman! Nej, den ensamstående lågavlönade kvinnan och hennes barn kan inte leva på 60 kr om dagen. Det finns bara en chans för henne, nämligen att hon får ett arbete. Jag försökte i mitt anförande visa att hon i Sverige faktiskt har det i större utsträckning än i något annat land. Hela vår familjepolitik ger ganska goda förutsättningar för att hon sannolikt har ett arbete när hon får barn och dessutom kan utnyttja den kommunala barnomsorgen och därmed upprätthålla ett arbete. För en ensamstående mamma är det den absolut nödvändigaste insatsen för att hon skall kunna leva ett gott liv med sitt barn.
Fru talman! Statsrådet Anna Hedborg sade i sitt anförande att de ensamstående föräldrarna har en bekymmersam situation men att många ändå ligger ovanför socialbidragsnormerna, bl.a. beroende på att de arbetar ganska mycket. Enligt TCO:s beräkningar, som jag redovisade i mitt anförande, kommer en ensamstående lågavlönad mamma med två barn att förlora 13 000 kr per år på grund av de besparingar som nu görs på det familjepolitiska området. Har man inte från regeringens sida studerat detta och tagit med i beräkningarna att man med sådana här besparingar försätter de ensamstående föräldrarna i en mycket bekymmersam situation, som kan leda till att de i stället för att ligga precis över socialbidragsnormen ramlar under den? Därmed slår man undan benen på de hårt arbetande ensamstående föräldrarna, i första hand kvinnor.
Fru talman! Jo, vi har studerat hur de besparingar som vi har föreslagit utfaller. Naturligtvis har också de ensamstående föräldrarna, även om de arbetar mer än andra, i sin ekonomi en relativt stor andel av generella bidrag. Visst kommer besparingarna att märkas för de grupper i vars ekonomi bidrag har en stor andel. Jag har efter att noga ha funderat igenom var de besparingar som dessvärre måste göras skall ske funnit att om man för framtiden skall kunna försvara de generella systemen, måste man också skära generellt. Det är därför som vi har valt den ordningen.

Fru talman! Staten gör inga indragningar vad gäller den kommunala barnomsorgen, men kommunerna höjer avgifterna. Många sådana saker tillsammans kan göra att ekonomin blir mycket ansträngd och rasar ihop. Jag får bara konstatera, fru talman, att fler grupper som de ensamstående föräldrarna, speciellt kvinnorna och, vilket jag har tagit upp tidigare, flerbarnsfamiljerna riskerar att bli beroende av socialbidrag. Man lastar då över kostnaderna på kommunerna.
Fru talman! Det vore fel att förneka att det finns en risk för att flera kommer att bli beroende av socialbidrag i en situation där vi skär ned på bidrag som är viktiga för människor - och det är ju därför som vi har dessa bidrag. De har inte införts i onödan utan därför att de är viktiga. Men det allra viktigaste för att dessa grupper skall kunna få reda i sin ekonomi och få en förbättring är att sysselsättningen ökar. Vi gör ingreppen därför att vi måste göra dem, för att försöka att få reda i det råttbo till ekonomi som vi ärvde. Vi tvingas faktiskt att göra det, inklusive att skära i utgifterna. Och när man skär i bidrag som är viktiga inkomster för människor får det dessvärre effekter.

Fru talman! Ja, det finns en styrka i det generella välfärdssystemet, Anna Hedborg och Marianne Jönsson. Vi anser också att besparingar är nödvändiga, men vi vill att besparingarna inte skall drabba generellt. Vi vill t.ex. inte sänka matmomsen, som någon sorts kompensation för nedskärningar. Den sänkningen blev också så kostsam att besparingarna i kompletteringspropositionen nästan försvann. Vi sparar alltså ytterligare pengar genom att inte sänka matmomsen. Vi vill också fördela mera rättvist.
Fru talman! De besparingar som vi gör i barnbidragen och som vi diskuterar här i dag handlar i mycket hög grad om att göra de neddragningar på utgiftssidan som är nödvändiga för att vi skall klara budgetunderskottet. Det är i sin tur nödvändigt för att vi skall kunna värna välfärden på längre sikt. De besparingar som dessutom har tillkommit genom ersättningsnivåer på 75 %, som vi hörde i diskussionen i går, handlar också om att vi skall skapa beredskap för en situation där vi återigen riskerar att hamna i en lågkonjunktur, med de påfrestningar på systemen och utgifterna som det annars kan bli fråga om. Det är ändå på det sättet att vi nu har gjort så mycket när det gäller besparingar på olika grupper att det är viktigt att också lindra effekterna, vilket ändå sker när man sänker matmomsen. Det är ett sätt att sänka skatter och att göra det på ett sådant sätt att kompensationen hamnar där den behövs mest, dvs. där matkostnaderna utgör en stor del av familjens kostnader.
Fru talman! Vi anser att man kanske inte skall lindra generellt på det sättet, utan man skall göra det mera vinklat. Däremot menar vi att bidragen skall vara generella. Vi är inte emot besparingar. Vi inser problemen, och om vi kommer ur den här krisen får vi en helt annan styrka när det gäller ekonomin både internationellt och inom landet. Men vi vill fortfarande framhålla att de sänkningar som är nödvändiga måste drabba på ett annat sätt än vad de gör nu. De drabbar ju dem som har mycket dåliga inkomster.

Fru talman! Anna Hedborg talar mycket om valfrihet och rättvisa, men vilken rättvisa är det? Det verkar vara så att flerbarnsfamiljer, som kämpar med näsan ovanför vattenytan, glöms och att ensamföräldrar lyfts fram. Det är i och för sig bra, men jag tror att ensamföräldrar inte bara finns i en och samma grupp, utan i olika grupper. Det kan vara en ensamstående mamma som har det mycket besvärligt, men det kan också vara en ensamstående förälder som själv har valt att leva så och vill leva så, och som kanske tycker sig leva tillräckligt bra. I en bekymmersam situation skall de då t.o.m. konkurrera om daghemsplatser med familjer som inte vill ha platserna utan hellre skulle vilja ha vårdnadsbidrag. De blir tvingade att ta dessa platser. Jag tycker att det är fel att ingen skall få möjligheten bara därför att inte alla kan utnyttja systemet till hundra procent. Jag tycker att det hade varit bättre om Socialdemokraterna hade tagit till sig vår idé med fördelningspolitik och åtgärder på barnbidragssidan i stället.
Fru talman! Det kanske inte är så konstigt att Ulla Britt Hagström tycker att deras idé hade varit bättre. Vi tycker trots allt att det är bättre att försvara de generella systemen. Vi tror och hoppas på en tid efter denna, när situationen skall vara bättre och det finns möjligheter att fundera över var man behöver göra insatserna för att samhället skall bli ännu mera rättvist. Vi är då alldeles säkra på att de system som finns, som är generella till sin karaktär, har en väldig styrka i det faktum att de upplevs som rättvisa och uppfattas så att man därmed vill stå upp för och försvara dem. Jag tror t.ex. på en systematisk ordning på lång sikt, när inkomsterna i samhället ökar igen, där barnfamiljernas ekonomi fortsätter att hänga med den övriga befolkningens ekonomi. Då behöver man öka barnbidragen. Om det skall finnas förutsättningar för att öka barnbidragen måste de vara generella.
Fru talman! Detta kan flerbarnsföräldrar inte uppleva som rättvist. Det är också en annan helhetssyn än t.ex. inom skolans område, där barnen också finns. I den nya läroplanen framhålls flexibilitet, ansvarstagande, eget val, fostran till självständiga beslut osv. Samtidigt vill regeringen likrikta familjerna genom barnomsorg osv. Det är någonting som inte stämmer i det här tänkandet.
Fru talman! Det vore oss fjärran att vilja likrikta någonting på det här området. Vi vill ge människor frihet att forma sina liv. Vi vet hur viktigt det är för både kvinnor och män att få möjlighet att förvärvsarbeta. Det är en mycket viktig grund för friheten att skapa sitt liv. Om det skall vara möjligt måste det finnas möjligheter till en god barnomsorg till ett rimligt pris. Då måste det också finnas ett kommunalt ansvar för en sådan barnomsorg. Den kan se ut på väldigt många olika sätt - det gör den, och det skall den göra. Men om man skall kunna ta ansvar för ekonomin i det här fallet måste kommunerna själva få göra de avvägningarna och ta de avgörandena.

Fru talman! Jag skall kort ta upp några av de punkter som Marianne Andersson tog upp. Jag tycker att hon är litet orättvis mot utskottet. Samtidigt kan man säga att det är riktigt att debatten här speglar oron i samhället. Kvicksilver är förvisso ett farligt gift. Vi vet också att små mängder frisätts i samband med amalgamfyllningar. Det är klart att det skapar oro. Det blir ännu mer oro när olika uppgifter förs fram från olika vetenskapliga håll. Det är ingen tvekan om att många människor lider av symtom av olika slag som kan ha grund i kvicksilver och amalgam eller i andra orsaker. Det viktiga är, som man säger på många håll, att människors lidande minskas, oavsett vad orsaken till att de upplever dessa symtom är. Man måste behandla människorna med respekt. Jag tycker att utskottet har tagit frågan på största allvar och gjort vad man rimligen kan göra. Det kom en avvecklingsplan redan förra året. Vi sade redan då att man får överväga lagstiftning om den inte följs. Det gör vi trots att det vetenskapliga underlaget faktiskt är väldigt bräckligt. Det är mycket bräckligt. Trots detta har människors oro fått komma i första hand. För barn är frågan i praktiken redan avklarad. Amalgam används inte. Även användningen för vuxna minskar mycket snabbt. Kemikalieinspektionen - en av våra myndigheter - och Socialstyrelsen har i uppdrag att till den 1 juli 1996 redovisa hur avvecklingstakten är, bl.a. för att vi skall kunna komma tillbaks med en lagstiftning om det behövs. Man måste rimligen ge myndigheten möjligheten att verka, i varje fall till den tidpunkt som är sagd. Självfallet skall forskningen fortsätta. Det finns alla skäl till det. De flesta av oss kommer att bära amalgam i många år till. Det är viktigt att veta vad som är sant och inte sant. Sista ordet är säkert inte sagt, men det har också sagts väldigt många överord, och det har dragits för stora växlar på många rätt klent underbyggda synpunkter. Det är kanske inte riksdagens uppgift att tala om hur forskningen skall bedrivas, var den skall bedrivas och om den är bra eller dålig. Det måste vi överlåta till de professionella - dem vi betalar för att kunna verksamheten och bedriva en opartisk forskning efter de premisser som forskning bedrivs på. Det sker alltid felaktigheter, men det gör inte att riksdagen skall styra just hur forskningen bedrivs. Utbildningen måste naturligtvis också, som utskottet hela tiden understryker, fortsätta. Det finns nya material med nya risker, nya faror och nya tekniker. Det måste vi också vara medvetna om. Diskussionen pågår på de odontologiska fakulteterna. Arbetet där är under full gång. Det finns en produktlag för medicintekniska produkter och ett biverkningsregister. Riksdagen begärde förra året att det skulle bli ett sådant. Vi var precis som Marianne Andersson säger trötta på att ingenting hände. Det registret skall träda i funktion vid halvårsskiftet i år. Då är man alltså framme vid det mål som Jag tror inte att det är en parlamentarisk utredning man behöver. Vi måste ge forskningen möjlighet att verka och fortsätta på det sätt som utskottet har sagt. Vi får följa vad som händer. Jag tror inte att man kommer någonstans med en parlamentarisk undersökning. Därför har utskottet också avvisat detta. Marianne Andersson tog också upp frågan om Riksförsäkringsverket och ersättning för amalgamsanering. Jag tycker att man får ha förståelse för att utskottet har tagit ståndpunkten att Riksförsäkringsverket måste följa de regler som finns, dvs. att det skall finnas ett samband mellan en avvikande reaktion och det dentala materialet om verket skall gå in med medel. Underlaget är faktiskt svagt. Det visar de utredningar som har gjorts vid amalgamenheten i Huddinge. Det visar en läkarundersökning i Dalarna, Halmstadundersökningen och de epidemiologiska studier som publicerades från Göteborg. Det är ett klent underlag. Eftersom en sanering är smärtsam, långvarig och jobbig är det inte rimligt att den utförs annat än då man verkligen har ett samband mellan en avvikande reaktion och det dentala materialet om man skall gå in med allmänna medel. Varje människa har naturligtvis ändå rätt att göra en sådan sanering om hon vill, men vi måste ändå följa de undersökningar som har gjorts. Det tycker jag är en förståelig inställning. Med detta, fru talman, vill jag understryka att jag tycker att utskottet liksom riksdagen har tagit folks oro med mycket stort allvar, trots ibland bristande underlag, överord och överreaktioner och trots att vi inte kan få ett vetenskapligt stöd för de beslut som är fattade. Här har försiktigheten fått gå före. Omsorgen om människors oro har gjort att vi har gått så långt att amalgamet de facto numera inte är ett problem utan kommer att vara helt borta inom ett par år. Det tycker jag är raskt marscherat.

Herr talman! Marianne Andersson säger att vi knappast kan göra annat än det vi tror är riktigt. Det vore märkligt om vi gjorde det som vi trodde var fel. Vi tror att det här är ett riktigt sätt att handla. Vi har stött oss på det underlag som finns tillgängligt. Jag kan hålla med Marianne Andersson om att det kan finnas skäl, inte bara här utan i fråga om mycket annat, att se över på vilket sätt fördelningen av resurser till forskningen sker och vilka som skall bestämma - detta med tanke på vad som har hänt i övrigt. Det finns goda skäl att göra det ur många synpunkter. Men jag tror inte att vi av det kan dra slutsatsen att all forskning därmed är korrumperad och tro att om vi gör tvärtom så blir det rätt. Så är det ju inte. Vi kan räkna med att den forskning som ändå bedrivs i Sverige till nästan 100 % är seriös forskning och väl underbyggd. Jag tycker inte att man är så tvärsäker i forskarvärlden som Marianne Andersson säger. Man säger att det inte i dag går att i några uppföljande undersökningar fastställa det faktum att många blir bättre, som Marianne Andersson säger. Det går säkert att hitta enstaka fall, men man kan inte få ett underlag för att bevisa att det förhåller sig så att en sanering har den effekten. Ändå säger ingen på vetenskapligt håll som sysslar med detta på Huddinge att den möjligheten är utesluten. Det kan vara på det sättet, även om vi fortfarande inte kommit ända fram till det. Det tycker jag är en klart ödmjuk inställning. Trots att man själv ännu inte kan belägga det är man öppen för att det kan vara så när man driver forskningen vidare. Det är den inställningen vi måste ha.

Herr talman! Jag sade just att man skall ha en ödmjuk inställning och ett förutsättningslöst sätt. De undersökningar som Marianne Andersson vänder sig mot har publicerats även i utlandet, och man har gjort publicerbara försök för att andra skall kunna se om man har rätt. De som har haft inställningen, att amalgam är kolossalt skadligt och att alla som har sagt sig ha besvär verkligen har besvär, har inte publicerat sina studier. De har inte gjort publicerbara försök, de har inte ens haft en korrekt journalskrivning. Det är ett problem. Ur den synpunkten vore de faktiskt önskvärt att det gjordes rakt igenom så att det skulle gå att jämföra bättre. Ur vetenskaplig och litteraturkritisk synpunkt måste jag säga att de som haft en mer försiktig inställning till amalgamets skadeverkningar har en betydligt högre kvalitet i sin verksamhet. Marianne Andersson säger att det finns de som säger att amalgamet är billigt och bra. Det beror naturligtvis på vad man jämför med och vilken tidsperiod det gäller. I dag finns ersättningsmedel som sägs var överlägsna om de används på rätt sätt och kombineras på ett visst sätt. Men det går inte att komma ifrån att amalgamet har använts sedan 1950-talet på miljarder tandytor. Biverkningsfrekvensen har faktiskt varit, med tanke på den omfattande användningen, ändå förbluffande låg. Det får man göra klart. Få saker är så använda som amalgamet. Det har rört sig om tiotals miljoner lagningar per år. Då måste jag säga att de flesta material som använts så flitigt skulle ha kunnat ge rätt kraftiga biverkningar, oavsett vad det är för material.
Herr talman! Riksdagen har ju beslutat att amalgamet skall avvecklas. Det är då märkligt att en av regeringens myndigheter, Socialstyrelsen, kommer ut med en studie som signalerar att amalgamet inte kan ses innebära några större problem. Det är också olyckligt att det blir motsättningar inom den akademiska världen om vem som har vetenskapligt rätt eller fel. Det är ytterst patienterna som blir lidande. Nu vet jag att Socialstyrelsen kommer att arbeta för ett bättre bemötande av patienterna. Jag tror också att man borde titta på hur riksdagens beslut tillämpas vid utbyte av plomberna. Jag skulle vilja slå ett slag för att man ger ordentlig information så att de tandläkare som skall hålla på med sanering verkligen lär sig hur de skall göra, så att patienterna inte far illa i onödan. Det är några få som kan göra det på ett bra sätt. De flesta kan det inte. För egen del skulle jag önska att man kunde vara litet generös på forskningssidan med att ge stöd och resurser till det amalgamenheten i Uppsala håller på med. Jag tycker att det rent vetenskapligt är intressant. Det är också intressant att man tar upp frågan om det positiva bemötandet av patienterna. Skulle man inte kunna tänka sig att gå vidare? SPU är ju en myndighet som kan vara med och hjälpa till så att man forskningsmässigt verkligen kommer loss och inte sitter fast och slåss inom professionen, till nackdel för patienterna
Herr talman! När det gäller bra bemötande råder det väl ingen oenighet, likadant är det när det gäller utbildning. Det är väl alldeles riktigt som Bo Holmberg säger att detta skall göras på ett korrekt sätt. Jag blir ändå något orolig när Bo Holmberg säger att Socialstyrelsen inte rättar sig efter de beslut som riksdagen har fattat. Efter ett avvecklingsbeslut lägger man fram en rapport som visar var vetenskapen står i dag, att man anser att problemen kanske inte ser ut så som vissa har sagt. Det måste väl ändå finnas en objektivitet, oavsett om riksdagen säger att amalgam skall avvecklas, i den rapport som en myndighet lägger fram. Den skall inte lägga fram en rapport så att den blir osann och passar till riksdagens önskemål. Då har vi lämnat forskningens ledstjärna långt bakom oss. Myndighetens uppgift är att presentera det som vetenskapen i dag kan säga, alldeles oavsett vad politiker tycker. Det måste vara forskningens frihet att kunna presentera materialet på det sättet. Därför blev jag något oroad. Stödet till Uppsala må väl vara. Jag har inte sagt något om det. Men det går inte att komma ifrån att hittills under fyra är det beträffande publikationerna en artikel, "Toxicology in vitro", som har publicerats därifrån. Andra ställen däremot uppvisar många publikationer och framför allt reproducerbara försök. Skall man fördela medel måste man naturligtvis ta hänsyn till om det på ett visst ställe produceras sådan forskning som avsätter resultat eller inte. Det måste ju ligga i riksdagens intresse att medel verkligen går till forskning som ger resultat, inte till forskning som bara verkar vara allmänt spännande.
Herr talman! Vi är helt överens, Leif Carlson, om att forskningen måste få ha sin väg, oavsett vad riksdagen säger. Jag hade en formulering om konstiga signaler när riksdagen fattat beslut och det sedan kommer en sådan här rapport. Självfallet måste vi hålla fanan högt för den fria forskningen. Om vi ser bakåt i den här debatten finner vi att det är ett antal tandläkare, nu generaliserar jag, som har väldigt bestämda åsikter om amalgamet och dess hälsoeffekter tandläkare som inte har medicinsk utbildning. Jag tycker att Sverige, liksom en del andra länder, borde pröva att först ha en grundläggande medicinsk utbildning. Sedan blir man specialiserad. En specialitet skulle kunna vara att bli tandläkare. Jag har inte särskilt stor respekt för dem som ganska ytligt håller på inom sin profession. Jag tycker att i en demokrati måste i alla fall de folkvalda, och den möjligheten har vi, kunna påtala behovet av mera forskning på ett område och se till att man får resurser till det. Det var i det avseendet som jag uttalade intresse vad gäller amalgamenheten i Uppsala.
Herr talman! Vi är inte särskilt oeniga här. Det kan finnas vissa punkter där vi tycker olika. Men det väsentliga är att både Bo Holmberg och jag står bakom vad ett enigt utskott här säger. Vi tycker att vi just har tagit mycket stor hänsyn till människors oro och till deras rätt att bli bemötta på ett värdigt sätt, oavsett orsaken till deras lidande. Det är utskottets inställning, och utskottet är, som sagt, enigt. Därför tror jag inte att vi behöver träta ytterligare om detta i dag.

Herr talman! Jag skall börja med att tala om att jag inte har några yrkanden. I stället instämmer jag i det som Vänsterpartiets representanter tidigare har framfört. För övrigt instämmer jag i det som socialutskottet säger. Vad jag vill ta upp gäller några motioner om barn och om barn i kris. Jag själv och ett flertal andra personer från andra partier har motionerat och framfört att vi anser att riksdagen med betydligt större intresse än hittills bör se vad vi gör för de barn som faktiskt har en svår levnadssituation. Riksdagen och utskottet har behandlat de här motionerna. Vi förde en debatt i morse som handlade om det oprovocerade våldet och där flera debattörer frågade efter anledningen och tyckte att vi skall gå djupare och se vilka orsakerna är bakom våldet, framför allt det oprovocerade våldet från ungdomar. Utifrån den debatten menar jag att vi måste komma tillbaka till frågan om vad vi gör för barn som befinner sig i kris och vad vi gör för att barn inte skall befinna sig i kris. Det måste vara grundläggande här. Från utskottets sida finns det en bra beskrivning av motionerna. I mina ögon har utskottet lyft fram att de krav som vi har ställt är rimliga. Bl.a. har vi föreslagit att man skall överväga ett samlat barnperspektiv på forskningen. Över huvud taget måste man se närmare på barnens situation i samhället. Dessutom måste man gå vidare för att hitta nya infallsvinklar för att se till att barn som behöver stöd faktiskt får det, och på ett mycket tidigare stadium. Jag menar dock att utskottet inte har gått tillräckligt långt på det här området. I betänkandet säger man: "Ett samlat, löpande informationssystem, som föreslås av vissa motionärer, bör enligt utskottet övervägas för att ge en bättre faktabild av barnens situation i samhället. Ett ́barnperspektiv ́ i forskningen skulle också kunna bidra till en större kunskap om barnens förhållanden." Detta visar att man bara allmänt har sagt sig vara villig att titta på det här - det skall övervägas. Men man har faktiskt inte framfört krav till regeringen om hur regeringen skall gå vidare. Det är naturligtvis av största vikt när vi diskuterar förhållanden för barn i kris att se på det generella välfärdssystemet. Det har flera debattörer tidigare varit inne på. Det gäller betydelsen av barnbidrag och en bra barnomsorg. Vidare gäller det Vänsterpartiets förslag om sex timmars arbetsdag och ett flertal andra förslag. Men jag menar att man också där måste gå vidare. Vänsterpartiet har tidigare lagt fram förslag som diskuterats i en debatt med Anna Hedborg. Det gällde det som den norska regeringen gör - en särskild barnbilaga till budgeten, där man på ett samlat sätt kan se vad som görs och inte görs för barnen. Det märks väldigt tydligt att detta saknas. I min förra diskussion med Anna Hedborg blev jag lovad att det här kommer till nästa budgetomgång. Det är gott och väl. Men jag vill också genom Anna Hedborg skicka med till regeringen ett utmärkt förslag som en medlem av Psykologförbundet kom med i en diskussion när riksdagens tvärpolitiska barngrupp hade träff. Där sade man: Vi har ju miljökonsekvensbeskrivningar innan stadsplaner ändras. Innan vi går in i den fysiska miljön krävs det att kommunerna ser till vad det får för konsekvenser för miljön. Den här psykologen frågade mig: Varför finns det inte krav på en barnkonsekvensbeskrivning? Varför ställs det inte i samband med olika politiska beslut förslag om att man skall se vilka konsekvenserna blir för barnen?

Herr talman! Ett flertal betänkanden behandlas i dag. Jag har valt att tala om dopning. I det aktuella betänkandet föreligger inga reservationer. Ett enigt utskott har avstyrkt de motioner som lades fram under den allmänna motionstiden och hänskjutit dem till den pågående dopningutredningen. Eftersom vi på förmiddagen hade en debatt om det oprovocerade våldet anser jag att det är på sin plats att också ta upp dopningen i denna debatt. Flera andra har gjort det, och jag såg en möjlighet att göra det i dag. Såvitt jag känner till började bruket av dopningspreparat inom idrottsrörelsen. Idrottsutövare försökte med hjälp av dopning förbättra sina resultat. Problemet inom idrottsrörelsen kan i dag sägas vara under kontroll. Vi har ju sett att resultaten inom vissa idrottsgrenar faktiskt har försämrats under senare år, därför att det nu är kraftigare kontroller beträffande användningen av dopning. Därmed har resultaten inom vissa idrottsgrenar faktiskt försämrats. På 80-talet, då man började testa dopning bland idrottsutövare, var uppemot 20 % dopade. Men i dag är det ytterst få som använder dopningspreparat, åtminstone i Sverige. Problemet gäller alltså i huvudsak inte idrottsutövare, i alla fall inte dem som är organiserade inom Riksidrottsförbundet. Jag anser att det stora problemet i stället finns bland dem som inte är tävlingsidrottare och dem som använder dopningspreparat och som tränar för "skönhetens skull" eller för att försöka skapa sig en identitet genom att bli stora muskelknippen. Vi i Vänsterpartiet anser att manipulation av kroppen för att skapa sig en identitet är helt oacceptabelt. Man måste ju kunna bli sedd och respekterad utan att behöva se ut på ett speciellt sätt. Arbetslösheten, reklamen och TV och videovåldet uppmuntrar till bruk och manipulation för att bli någon - ett bruk som i sin tur leder till en belastning på samhället inom sjukvården genom ökade våldsbrott. Jag anser att vi politiker måste ta ansvar här. Vi måste skapa arbetstillfällen. Jag anser också att de som producerar videor, TV-program och reklam måste ta ett större ansvar än de gör i dag. I proposition 1990/91:199 står det att anabola steroider inte kan anses vara lika farliga som narkotika, eftersom de inte bedöms vara beroendeframkallande. Man bedömde då att dopningen inte skulle kriminaliseras och att det inte heller skulle göras jämförelser vad gäller strafftidens längd och narkotiska preparat. Jag delar inte den uppfattningen. Anabola steroider är inte beroendeframkallande med tanke på de abstinensbesvär osv. som föreligger vid narkotisk avvänjning. Men helt tydligt kvarstår dock det psykiska beroendet. När man under en period använt t.ex. anabola steroider så växer muskelmassan, i alla fall på de flesta människor som tränar. Det ger i sig en väldigt kraftfull psykologisk kick - man blir ju större och starkare. När man sedan gör uppehåll i användandet av anabola steroider minskar muskelmassan betydligt, vilket gör att det är lätt att ta till anabola steroider igen. Jag vill förklara att det inte enbart handlar om anabola steroider utan också om testosteroner o.d., men det är ett begrepp som vi väl alla använder. Jag hoppas att ni förstår att det egentligen inte bara är anabola steroider jag menar när jag talar om det. När man gör uppehåll i dopningen är det väldigt vanligt att man kommer in i en depressiv fas, och man vill ju faktiskt inte må dåligt. Man vill i stället må bra, växa och bli större. Då hamnar man lätt i ett fortsatt missbruk, som innebär att man faktiskt också ökar dosen. Min bedömning är att dopningspreparat borde jämföras med narkotika, både vad gäller strafftid vid försäljning och en kriminalisering av bruket. Herr talman! En annan sak som jag har reagerat på är att det vid våra gym och träningslokaler finns förhållandevis litet eller obefintlig information om dopningen och dess skadeverkningar. Biverkningarna är ju som sagt inte få. Biverkningarna hos män är bl.a. bröstförstoring, ökad sexlust eller impotens, acne, blod i sperman, hjärtsvikt, näsblödningar och förhöjda levervärden. De biverkningar som förekommer hos kvinnor är skäggväxt, basröst och clitorisförstoring. Dessutom förekommer stora psykiska biverkningar, t.ex. sömnproblem, ångest, depression, självmordstankar och aggressivitet. Detta avspeglar sig i sjukvården och även i samhället i övrigt. Man söker sig ju till sjukvården för sina biverkningar. Jag vill därför uppmärksamma socialutskottet och Anna Hedborg på att man faktiskt måste utöka sjukvårdspersonalens utbildning, så att patienterna får den rätta behandlingen. Man kan också misstänka att förekomsten av dopning är större än vad statistiken på området visar. 1994 beslagtogs 500-1 000 kurer. De som dopar sig tar i genomsnitt två kurer per år. Betänker vi då att Tullen enbart får fatt i 10 % av det som smugglas till Sverige, så förstår man att det är många personer som dopar sig i Sverige i dag. Det är viktigt med information för att förhindra ytterligare spridning av dopningspreparat. För dem som vill ha ytterligare information om dopning vill jag upplysa om att dopningsjourens telefonnummer är Jag har inga egna yrkanden utan står bakom utskottets hemställan i detta betänkande. Tack för ordet!

Herr talman! Till att börja med yrkar jag bifall till reservation 36, mom. 53. Jag tänker tala om en del av det ökade våldet - det sexualiserade våldet mot kvinnorna. Jag vill påstå att attityder kan förändras, t.ex. hur vi uppfattar oss själva. Den kommersiella bilden av kvinnor och män som reklamen sprider påverkar självfallet vårt sätt att vara och reagera på varandra. De trådsmala kvinnorna och de muskulösa männen skapar konstlade könsroller. Vi har ju tidigare hört talas om hjälpmedel för att bli ännu mer konstlad. Reklamen tenderar dessutom att bli alltmer sexualiserad. Vuxna män och kvinnor klär ut sig till barn. Den här typen av reklam har en stor marknad i Sverige, medan den faktiskt är förbjuden i Norge. Här måste vi göra något. Jag är mycket orolig, herr talman, över att våldsinslagen i vanlig spelfilm och i television ökar. Våra attityder förskjuts hela tiden, så att vi accepterar allt grövre sexualiserat våld mot kvinnor och barn. Våldet mot kvinnor speglar den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Våldet i samhället ökar. Stödet till de utsatta grupperna måste därmed öka. ROKS, är en stor folkrörelse med 133 kvinnojourer och ca 10 000 enskilda medlemmar. Rörelsen behöver utökad ekonomisk hjälp för att klara behovet av rådgivning och stöd till de utsatta kvinnorna. Därför vill vi att riksdagen avsätter ytterligare 1 miljon kronor. I utskottet är man positivt inställd till kvinnojourerna och anser att deras arbete med att bistå kvinnor som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp är viktigt. Men man menar att bidragets storlek redan har ökat tidigare år. Därför anser man att nivån nu är den rätta. Men anledningen till att medelstilldelningen ökat är ju att våldet mot kvinnor ökat. Vi kan inte se att den kurvan har brutits, utan snarare tvärtom. Våldet ökar, och då måste ju också medelstilldelningen öka. Kunskapen i samhället om sexualiserat våld är i dag mycket större än någonsin tidigare. Det har resulterat i ett allt större tryck på Riksorganisationens kansli och på de lokala jourerna. De skulle kunna göra så oändligt mycket mer om de fick den extra miljonen. I dag är risken stor för att de som arbetar med de utsatta bränner ut sig. Vill vi ha en förändring, vill vi ha slut på mäns sexuella våld mot kvinnor och barn, så är ytterligare en miljon kronor till ROKS en droppe i havet. Här krävs politisk vilja att synliggöra konsekvenser av förtryck och konkreta förslag till förändring av fundamentala orättvisor, exempelvis lönediskriminering. Attityder kan förändras. Vi får se om den stora kvinnorepresentationen i riksdagen har en gemensam vilja till förändrade attityder.

Herr talman! Ledamöter, ni som sitter på läktaren och alla ni som tittar på Öppen kanal i kabel-TV! Pengarna tryter. Därför har vi inte råd att satsa på barnfamiljerna, men vi gör vårt bästa. Detta har många politiker sagt här i dag. Vi vill inte dra ned, men vi måste. Vi vill inte försämra det sociala skyddsnätet, vi vill inte göra neddragningar för kommunerna, men vi måste. Ont om pengar, sade Ingela Thalén. Men, kära ledamöter, ni som tittar på kabel-TV och ni däruppe på läktaren, det här är ju faktiskt struntprat och inget annat. Ni vet väl att om två veckor i denna kammare kommer en majoritet att sitta och rösta för 55,8 miljarder till nybeställningar av militära medel. 55,8 miljarder! Den totala besparingen i kompletteringspropositionen var 3,6 miljarder. Ibland finns det pengar. Ibland finns det väldigt mycket pengar, och ibland finns det inga pengar. Då måste man ju ställa sig frågan: Vad är hotet mot Sverige och det svenska samhället i dag? Rör det sig om det militära hotet eller det sociala hotet? Finner man att det handlar om det militära hotet, så kanske man skall satsa 55,8 miljarder på nybeställningar under de närmaste 18 månaderna. Uppfattar man att det sociala hotet är det största hotet i Sverige, så känns denna prioritering fullständigt befängd. Politik är att vilja är det någon som har sagt. Ingela Thalén sade dessutom: Det är när vi måste prioritera bort något som vi prövas. Just det. Här väljer vi bort sociala bitar och satsar på militära vapen, ledningscentraler, nya u-båtar, flundror och annat. Det är att prioritera, att välja. Därför tycker jag att det är tråkigt att så många i denna debatt inte har vågat ta i detta. Visserligen är ni allihop socialpolitiker. Men här behövs ett litet vidgat grepp, för ni som socialpolitiker kommer om två veckor att sitta här och rösta ja till 55,8 miljarder till militära investeringar. Herr talman! Ledamöter! Det var egentligen inte detta jag skulle prata om, men sinnet rann till när jag såg debatten på mitt rum. Jag skall egentligen talat om något helt annat, om den största framtidsfrågan av alla, gentekniken. Den berör alla människor - alla här inne och alla andra. Det som händer när det gäller genteknik går väldigt fort. Det som var fantasier för 30 år sedan blev verklighet för 20 år sedan. Det som var fantasier för 20 år sedan blev verklighet för 10 år sedan. Det som var fantasier för 10 år sedan är verklighet i dag. Det som är fantasier i dag blir verklighet i morgon. Gentekniken i sig är en fullständig revolution, en teknik som styr samhället och som vi medborgare och politiker inte själva kan styra, om vi inte ser till att hela samhället blir involverat i den debatt som pågår, om vi ser till att medborgare inte känner sig överkörda när det ena experimentet efter det andra har lyckats och om vi ser till att medborgarna får vara med i den debatt som leder till det nya samhället. En moderat landstingspolitiker i Stockholm har krävt utredningar om hur mycket landstingen kan spara om man med hjälp av gentekniken sorterar ut foster, dvs. bedriver traditionell rashygien. Det här är möjligheter i dag och hot, framför allt hot. Det man av tekniska orsaker inte kunde på 30-talet, det kan man nu. Det här är allvarligt. I EU-parlamentet sitter det socialdemokrater, moderater och folkpartister och röstar för rätten till patent på liv. Det är fråga om svenska socialdemorkater, svenska folkpartister och svenska moderater! Socialdemokraterna i Sverige hade inte medhåll från de flesta andra socialdemokrater i EU, men de svenska socialdemokraterna röstade för patent på liv, patent på avkomma. Man kan t.o.m. ta produktpatent på isolerade mänskliga celler och gensekvenser. Och det här har svenska folket över huvud taget inte fått vara med att debattera! Det går fort, det går svindlande fort. Gentekniken är den största frågan som vi någonsin har ställts inför. I reservation nr 28, vilken jag yrkar bifall till, kräver Miljöpartiet att 50 miljoner kronor anslås under den här 18-månadersperioden till en fond där skolor, högskolor, företag, studieförbund - ja, alla - kan söka medel för att informera och starta debatt om gentekniken, precis på samma sätt som man en gång startade debatten när det gällde kärnkraftsomröstningen eller EU-omröstningen. Men den här frågan är faktiskt ännu större.

Herr talman! Jag begärde replik på Marianne Andersson, men fick veta att jag bara kunde få ordet sist på talarlistan. Jag fick höra att Bo Holmberg missade att få replik på Marianne Andersson och fick i stället replik på Leif Carlson. Jag begriper inte riktigt det här. Det är av största vikt att man tar dessa patienters problem på allvar och att man gör det förutsättningslöst och inte riskerar att fälla fel ko. Jag vill illustrera risken med att dra förhastade slutsatser om vad det är som ligger bakom en patients besvär genom att relatera till erfarenheterna från amalgamenheten vid Huddinge sjukhus. Där har man undersökt ca 200 patienter med misstänkt påverkan från amalgamfyllningar. Man har inte hittat något samband mellan amalgamet och patienternas symtom. Ändå är man positiv till avveckling av amalgamet, det skall understrykas. Vad man har hittat är människor med järnbrist/anemi och med underfunktion av sköldkörteln. T.o.m. människor med cancersjukdomar har återfunnits i denna grupp. Dessa människor har sedan fått adekvat behandling. Man avslutar sin sammanfattning så här: I flera fall ställdes andra specifika diagnoser. De flesta patienter var nöjda med den utredning som genomfördes och de besked som lämnades. Jag vill understryka att amalgamenheten vid Huddinge sjukhus gör ett väldigt viktigt jobb för att hjälpa dessa patienter med oklara symtom och med okänd orsak bakom deras hälsoproblem.

Herr talman! Jag begärde inte ordet med anledning av Barbro Westerholms inlägg, utan det hade jag gjort innan. Jag delar uppfattningen att man skall behandla patienterna förutsättningslöst. Jag har mött så många människor under deras sjukdomsperioder, som har fått olika diagnoser och olika behandlingar, men ingenting har hjälpt. Sedan har man kommit fram till att det kan vara påverkan av amalgam. En patient hade förhöjd kvicksilverhalt i blodet. Efter en mödosam kamp har hon kommit tillbaka efter amalgamsanering. Det finns alltså en lång rad sådana exempel. I samband med undersökningen vid Huddinge sjukhus sade man att det också fanns andra förklaringar. Men det är ju självklart, och det sade jag också tidigare i debatten. Det är ingen som påstår att diffusa symtom bara beror på kvicksliverförgiftning. Det har jag aldrig påstått, och jag har inte heller hört någon annan som har sagt det. Det blir så lätt förenklingar i debatten, men det är ju inte fråga om det. När det gäller den här undersökningen var det väldigt många som hade bytt ut sina fyllningar fast de inte hade några problem, så det var väldigt svårt att göra en ordentlig undersökning. Den var inte heller särskilt vetenskaplig. Om man dömer ut andra undersökningar kan man också döma ut den eller granska den kritiskt. Anledningen till att jag begärde ordet var för att jag ville fortsätta diskussionen om amalgam. Det handlar om forskning och beprövad erfarenhet. Det gäller det som Leif Carlson sade om att de som arbetar på amalgamenheten i Uppsala - som vi vet ligger litet grand i fejd med amalgamenheten i Huddinge, vilket är mycket tråkigt, men det beror nog inte på amalgamenheten i Uppsala - inte har publicerat sig internationellt. Såvitt jag känner till arbetar de oerhört mycket med att hjälpa patienterna, och det tycker jag är värt all respekt. Just detta skall inte vändas emot enheten i Uppsala. Det finns lång rad internationella artiklar publicerade som också är kritiska.
Herr talman! Marianne Andersson tog upp risken med förenklingar. Den är sannerligen aktuell när det gäller just synen på riskvärderingar. Som jag sade i morse hör det till de svåraste frågeställningar en riskvärderare kan ha. När det kommer in en patient med misstänkt läkemedelsbiverkan har man att se om det föreligger ett samband eller inte. Som regel finns det inte ett fullständigt vetenskapligt underlag. Det kan ta många år att få fram ett sådant. Då måste man alltså fatta beslut på grundval av det underlag som man har och som är ofullständigt. Man får då väga in vilka konsekvenser en indragning av det aktuella preparatet medför. I de fall där man misstänker att problemet har uppstått är det kanske inte så stora svårigheter, men för alla andra som använder preparatet utan bekymmer kan det vara det. Man måste fråga sig om det finns något ersättningsmedel som man vet lika mycket om, som är lika riskfritt eller riskfriare. Det här är ett väldigt svårt ställningstagande varje gång. Det ligger mycket tankemöda och vånda bakom.

Herr talman! Vi är överens om att det behövs satsningar på forskning. Socialutskottet medverkade också till att få fram ett antal miljoner för några år sedan till den här forskningen. Problemet är bara att det här är forskning som kräver forskare kunniga i epidemiologi och hur man arbetar med riskforskning. Vi har mycket ont om sådana i Sverige. Det är bara att beklaga att den här typen av forskning inte har kommit i gång på det sätt som vi hade önskat. Det hade varit mycket bra att i dagsläget ha studier som visar vad det är som de patienter som har de här besvären från munhålan har gemensamt och vad som skiljer dem från patienter som har amalgamfyllningar men inte har några besvär. Då skulle vi kanske ha kunnat få fram vad som ligger bakom många av de här patienternas bekymmer.

Herr talman! Marianne Andersson sade tidigare att man i Uppsala har så mycket att göra med att hjälpa patienter att man inte hunnit publicera sig. Eftersom jag är kliniker själv är jag den siste att ringakta den kliniska erfarenheten och dess betydelse. Men man får ändå inte låta tanken leda vill på det här området. Om vi inte bedriver reproducerbar forskning vet vi faktiskt inte om vi hjälper patienterna. Då arbetar man i blindo, tror sig hjälpa utan att ha belägg för att man gör det. Det är inte acceptabelt, menar jag. Har vi vid ett akademiskt centrum avdelat personer för forskning inom ett mycket svårgripbart område - där det finns bristande resurser, som framhålls här - kan vi inte säga att vi från början är så övertygade om att vi hjälper patienter med det vi gör att vi inte bryr oss om att lägga upp en forskning som är reproducerbar och som kan publiceras. Det kan vi inte göra. Det kravet måste vi ha. Det är svårigheter med de diagnosmetoder som Marianne Andersson sade att man just i Uppsala arbetar med. Men det är också det som är problemet. De har diagnosmetoder, som de behandlar utifrån, som inte är verifierade och som inte har kunnat påvisas ställa de diagnoser som man säger att de gör. Det blir då inte fråga om ett vetenskapligt experiment. Det blir bara experiment på patienter och inte någon säker hjälp. Jag tycker att man skall vara försiktig med att säga att man bara experimenterar och att man inte ens belägger det man gör så att det kan föras till ett vetenskapligt experiment.

Herr talman! Till att börja med vill jag markera att vi självfallet står fast vid alla de reservationer vi har undertecknat. Vi kommer att begära votering och rösträkning på reservation 1 till betänkandet. Herr talman! Världens mest framgångsrika industrinationer kännetecknas av ett antal saker. De framgångsrika nationerna har framför allt låga räntenivåer, låg inflation. Det har de inte av en tillfällighet, utan som en följd av en långsiktig politik som leder till lågt risktagande med investeringar i näringsliv och inom bostadsbyggandet. De har också låga skatter, i synnerhet på arbete, riskkapitalbildning och företagande. De kännetecknas även av betydande kraftfulla satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Man arbetar för stabila spelregler med stabila valutor utan stora fluktuationer. Ytterligare ett kännetecken är att de står för frihandel och marknadsekonomi, och att man satsar mycket kraftigt på privat ägande. Herr talman! Jag är dess värre beredd att säga att ett antal av dessa de viktigaste framgångsfaktorerna för några av våra främsta industrinationer inte stämmer överens med den situation vi har i Sverige. En f.d. socialdemokratisk vice statsminister har uttryckt att den bästa näringspolitiken är en stram finanspolitik, något som jag är den förste att instämma med. En stram budget leder till låga räntor och låg inflation och därmed även till den stabila valutan. Det är fundamentalt för att våga göra långsiktiga investeringar inom företagande och näringsliv, få kvalificerade jobb och avancerade investeringar och därmed bra lönenivåer. Det är därför jag beklagar att vi inte har stramhet i budgeten, det budgetunderskott vi har, den sjunkande valuta och höga räntenivå som skapar några av de problemställningar som vi i dag kämpar med inom svenskt företagande. Den s.k. marknaden, som styr räntenivåer och en hel del av vår valutautveckling, är i praktiken långivarnas förtroende för hur kungariket Sverige skall klara av att stå för sina betalningar framöver. Dess värre är situationen den att vi inte har ett så gott företroende som en del av våra grannländer utan därmed belastas med alltför höga räntor och väl låg valuta, vilket träffar investeringar och framtidssatsningar i Sverige, jämfört med det som i dag gäller. Det är med visst beklagande som jag noterar att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten i detta betänkande vill rösta ned ett antal av de besparingar som vi moderater och ett antal av de borgerliga partierna har föreslagit. Vi är däremot glada att den socialdemokratiska finansministern har tagit upp ett antal av dessa besparingar och yrkar på genomförande av delar av dem i samband med kompletteringspropositionen, ett något underligt förfarande här i kammaren från socialdemokratisk sida. Sverige har i dag en ganska lång väg att vandra för att få konkurrenskraftiga skatter. Det gäller inte minst riskkapitalförsörjningen. Det är bara att konstatera att vi i dag har en situation där det svenska riskkapitalet beskattas avsevärt hårdare än vad som gäller utomlands. Även de utländska investerarna i Sverige har en väsentligt lägre skatt på sina svenska investeringar än vad motsvarande svenska investerare har. Vi gör bedömningen att en av de viktigaste faktorerna är att vi i Sverige får en riskkapitalbeskattning som är jämförbar med den i omvärlden. Vi måste fullfölja arbetet att bredda riskkapitalmarknaden för att få fram erforderligt kapital till tillräckligt låga kostnader för att skapa en situation där vi får erforderliga investeringar och därmed erforderliga jobb i den sektor som inte belastar skattebetalarna. Av det skälet vill vi starkt påfordra återinförande av enkelbeskattningen vid aktieutdelningar. Vi är glada över om man nu är beredd att ta delsteget att göra det åtminstone för icke-börsnoterade bolag. Men vi vill också peka på den mycket hårda beskattningen som i dag träffar tjänsteföretagen och tjänstesektorn och som gör att denna sektor i Sverige inte utvecklas på det sätt som den gör i en lång rad andra länder i Västeuropa, vilket varit en mycket starkt bidragande orsak till tillväxten av nya arbetstillfällen. Enligt vår uppfattning finns det - förutom att vi skall ha konkurrenskraftiga skatter, konkurrenskraftiga räntor, konkurrenskraftig inflation och stabil valuta - främst tre särskilda områden som näringspolitiken skall koncentrera sig på. Det gäller först och främst teknikförnyelse och satsningarna på forskning och utbildning. Det är därför med fortsatt förvåning vi ser på de försök att bryta upp de tekniska forskningsstiftelser som inrättades under den förra regeringen. Det var en av Västeuropas största satsningar på industrirelevant teknikförnyelse som skall öka teknikinnehållet i svenska företag och svenska produkter så att vi därmed kan konkurrera med teknikhöjd i stället för med låga löner. Det gäller också satsningarna inom informationsteknologin och på teknikspridning, och inte minst datorisering av Patent och registreringsverket och digitalisering av Sveriges tekniska attachéers rapporter och en del av forskningsarbetet för att på detta sätt göra det tillgängligt för en lång rad småföretagare över hela landet. Vi gör här även noteringen att fortsatta besparingar inom utbildningssektorn och forskningssektorn riskerar att skapa ett ökande utbildningsunderskott i Sverige som än mer leder till att vi konkurrerar med lönenivåer i stället för kompetens och teknikhöjd. Enligt vår uppfattning är det de områdena som framför allt måste vara fredade. Det är där våra framstidssatsningar måste ligga ifall Sverige skall bibehållas som ett välfärdsland med goda lönenivåer och konkurrens på rätt sätt med kompetens och teknikhöjd och inte låga löner. Vi menar också att en statlig näringspolitik måste främja nyföretagandet och småföretagandet och minska etableringströskeln för många företag. Självfallet är ett införande ånyo efter sex månaders uppehåll av kvittningsrätten vid start av företag positivt. Men det finns mer att göra här. Vi tycker att det är negativt när man på nytt rör nyföretagar och kvinnolånen genom koncentration av dessa eller monopoliseringen till ALMI. Det är ingen tvekan om att det gamla systemet fungerat alldeles utomordentligt väl, gett ca 5 000 nya jobb, skapat väldigt många nya företag och varit mycket kostnadseffektivt. Vi förstår fortfarande inte varför denna monopolisering skall genomföras när det bara drar bort en stor del av de organisationer och olika fristående grupper som varit med att stötta och driva fram nyföretagande, med viss koncentration på speciellt kvinnligt nyföretagande och nyföretagande bland invandrare. Förutom teknikförnyelsen och nyföretagandet är det framför allt exportfrämjandet och investeringsfrämjandet som vi ser som en viktig näringspolitisk insats. Men det gäller att ha seriositet och långsiktighet och inte fladdra fram och tillbaka med olika förslag hela tiden. Det var positivt när en av mina företrädare som näringsminister inrättade ett första anslag för främjande av investeringar i Sverige av utländska investerare. Vi fortsatte och fullföljde den uppbyggnaden, men vi tycker att det är mindre ansvarsfullt att försöka tiodubbla den satsningen under loppet av några månader eller veckor utan att egentligen ha en plan för hur detta skall gå till. Innan klubban ens har fallit för detta beslut i riksdagen börjar man dessutom dra ner anslagen även på denna punkt i kompletteringspropositionen. Litet mer stabilitet, litet mer uthållighet tror vi skapar en betydligt bättre penninganvändning och därmed också ett främjande av såväl investeringar som export. Tendensen i dag är tyvärr alltför tydlig. Den svenska kronan åker rutschkana, och det är bara att notera att den svenska kronan gentemot den finska marken sedan det gångna valet har förlorat ungefär en procentenhet per månad, ungefär 7 %. Sverige har alltså under det senaste halvåret i förhållande till Finland blivit ungefär 7 % fattigare. Vi börjar således i större och större utsträckning att konkurrera med låga svenska löner i stället för med kompetens och teknik, något som jag anser att den sittande regeringen bär ett utomordentligt tungt ansvar för. Den samling som finns i Finland över partigränserna kring den strama finanspolitiken har gett resultat, och man är på rätt väg, om än från ett dåligt utgångsläge. I det här betänkandet behandlas även en privatisering som inte jag har ställt mig lika entusiastisk till som en del av mina socialdemokratiska vänner, nämligen försäljningen av aktierna i Atle och Bure. Kammaren kommer säkert ihåg att dessa uppkom i samband med avvecklingen av de löntagarfonder som ställde till så mycket förtret. Tanken var att det skulle vara fråga om långsiktighet under minst fem år och att pengarna skulle satsas i mindre och medelstora företag för att skapa riskkapital. Bolagsordningarna låstes av kammaren på fem år i enlighet med de direktiv som de kompromisser som föregick kammarbehandlingen gav upphov till. Nu vill man redan efter ungefär halva perioden sälja aktierna, de statliga innehaven i de här bolagen. Eftersom en stor del av substansen i bolagen består av börsnoterade aktier är risken enligt min uppfattning att man får alldeles för stora substansrabatter om man därmed realiserar ut skattebetalarnas pengar, löntagarfondernas pengar, på ett mindre ansvarsfullt sätt. Man borde i stället se till att pengarna placeras i andra företag, i företag där de kan arbeta. Därmed skulle man få en bättre placering och ett bättre pris när man privatiserar Atle och Bure, för det tycker jag naturligtvis på några års sikt är en helt korrekt åtgärd. Vi är i kammaren eniga om att vi behöver 500 000 nya jobb i Sverige och att vi behöver dessa 500 000 nya jobb i privat sektor. För mig går det därmed inte ihop med skattehöjningarna på arbete, företagande och riskkapital i företagen, vilket gör att dessa skatter hamnar på en högre nivå än motsvarande skatter i våra viktigaste konkurrentländer. Det går inte ihop att genomföra besparingar på teknikutveckling, forskning och utbildning när vi skall konkurrera med kompetens och hög tekniknivå. Det går inte ihop med det här fladdrandet med budgetbesparingar, att avdrag avskaffas och sedan återinförs om några månader. Det skapar instabilitet, svårigheter att uppnå långsiktighet och trovärdighet. Därmed får vi en sämre utveckling än vad som skulle vara nödvändigt. Herr talman! Det finns en känd före detta socialdemokratisk riksdagsman och professor vid namn Bo Södersten som har sagt att det var kapitalismen som byggde Sverige. Jag tycker att han har utryckt detta på ett utomordentligt bra sätt. Det är inte så att välfärdssamhället värnas genom höga skatter och genom en hård beskattning av företagandet, utan det är precis som den söderstenska boken ger vid handen, att förmågan att värna om företagandet, företagandets utveckling och expansion med fler jobb som inte belastar statskassan skapar utrymmet för värnande av välfärdsstaten. Det finns egentligen aldrig något alternativ till detta, och det är därför med beklagande jag ser den förda socialdemokratiska näringspolitiken.

Herr talman! Sveriges ekonomi har varit i blickpunkten under en längre tid. Senast under gårdagen debatterades den frågan ganska mycket här i kammaren. Helt avgörande för lösningen av den ekonomiska krisen är att vi får ett bra företagsklimat. Ett livskraftigt och produktivt näringsliv i hela landet är också en förutsättning för vår välfärd. En mångfald av olika företag i skiftande ägandeformer leder också till både utveckling och nytänkande. Svenskt näringsliv har haft några synnerligen bekymmersamma år efter 80-talets spekulationsekonomi. Tyvärr var det då mer lönsamt att spekulera och tjäna pengar på pengar än att göra långsiktiga satsningar i företag. Svensk industri satsade stora resurser och investeringar under 80-talet, och detta gav ungefär 300 000 nya jobb. Men investeringarna gjordes utomlands och icke i Sverige. Här i Sverige gjordes inte nödvändiga investeringar och förändringar, och samtidigt steg kostnaderna i rask takt. Det här gjorde att många svenska företag straffades ut från marknaden. Vi förlorade också hundratusentals jobb i den svenska industrin. Vid regeringstillträdet 1991 fick fyrklöverregeringen ta itu med den besvärliga situation som då rådde för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Därför var de åtgärder som utfördes under perioden 1991-1994 helt nödvändiga för att vända den nedåtgående trenden. De här åtgärderna bestod bl.a. i en sänkning av tillväxthämmande skatter och avgifter och en förbättring av riskkapitalförsörjningen. Även situationen för uppfinnare och innovatörer förbättrades under den här tiden. Dessutom reformerades arbetsrätten, regionalpolitiken förstärktes, stora satsningar skedde på en utbyggnad av infrastrukturen, dvs. på vägar och järnvägar, liksom på forskning och utbildning. Sverige som en industri och företagarnation. Tyvärr återställdes en del av de här åtgärderna strax efter regeringsskiftet 1994. Jag vill därför nu betona vikten av att näringslivet får långsiktiga spelregler. Ökad sysselsättning kan inte kommenderas fram genom slagord, utan det är genom politiska beslut om bra villkor för våra företag som man kan skapa nya arbetstillfällen. Det gäller framför allt satsningar som gynnar småföretagen, eftersom det är inom de små och medelstora företagen som de nya jobben kommer att skapas. Vad som nu är avgörande för den ekonomiska situationen är kombinationen av hur räntan utvecklas, hur lönerörelsen utfaller och hur vi klarar av att sanera statsfinanserna. En ekonomisk politik som ger utrymme för en lägre ränta är alltså nödvändig. Företagarna i Sverige måste ges en tydlig signal om att näringsklimatet skall förbättras och att spelreglerna blir hållbara över tiden. Jag hälsar med tillfredsställelse förslagen i kompletteringspropositionen, bl.a. återinförandet av kvittningsrätten, införandet av ett riskkapitalavdrag och viljan att diskutera en arbetsrätt som är småföretagsanpassad. Herr talman! Det finns många delar i det här betänkandet, men jag tänker bara beröra några av dem. Jag har redan i inledningen berört inriktningen. I propositionen föreslår regeringen bl.a. att nyföretagarlånen överförs från Industri och nyföretagarfonden till ALMI Företagspartners regionala bolag. Jag tycker att det är en riktig åtgärd att decentralisera beslutanderätten vad gäller nyföretagarlånen ut till regionerna, men jag vill här betona att det ur både konkurrenssynpunkt och effektivitetssynpunkt är viktigt med mångfald. Därför är det viktigt att ALMI:s regionala bolag anlitar fristående organ, som t.ex. nyföretagarcentrum, handelskamrar och även andra fristående konsulter, vid beredning av de här låneärendena. När det gäller riskkapitalbolagen Atle och Bure föreslår regeringen att statens aktier skall försäljas. Jag tycker att det är ett riktigt förslag. Atle och Bure bildades av löntagarfondsmedel under förra valperioden, men de fungerar nu som vanliga investmentbolag, och därför finns det inga skäl till att staten skall ha kvar några resurser i de här bolagen. Försäljningen av aktierna skall ske på ett sätt som gör att aktierna säljs till ett riktigt värde, och det är också viktigt att frigjorda medel går till riskkapitalverksamhet. Även om det har gjorts mycket för att få fram riskkapital finns det fortfarande betydande brister. För att ytterligare komplettera möjligheterna att starta företag har vi i Centern föreslagit en företagsgaranti. Avsikten med den garantin är att man ute i regionerna, gärna ihop med ALMI, bildar holdingbolag som kan garantera ett nystartat företag under uppbyggnadsperioden. Det fungerar ungefär som när ICA-kedjan tar in en ny företagare. I inledningsskedet skall företagaren få hjälp av erfarna styrelseledamöter i holdingbolaget. De fungerar då som mentorer. Efter hand som företagaren får vinster kan han köpa loss företaget från holdingbolaget. För de garanterade lån som utnyttjats under uppbyggnadsskedet skall företagaren också betala royalty. Detta handlar alltså bara om garantier och inte om några subventioner. Under den förra valperioden fattades flera viktiga beslut för att stärka uppfinnare och innovatörer. Bl.a. inrättades Stiftelsen innovationscentrum. Eftersom uppfinnarna och innovatörerna är en mycket viktig del för en positiv utveckling i vårt näringsliv behöver det här området förstärkas ytterligare. Jag vill först uttala en förhoppning om att Svenska uppfinnareföreningen får minst samma anslag under innevarande budgetår som man har haft tidigare. Uppfinnareföreningens verksamhet, bl.a. med regionala rådgivare, har en stor betydelse för uppfinnarna. I övrigt bör de innovationsfrämjande åtgärderna inriktas på en ökad rådgivning och utbildning samt till en ökad samverkan mellan nationella och internationella organisationer. I Sverige utbildas vi ofta till att bli löntagare trots att landet behöver många nya företagare och entreprenörer. Därför menar vi i Centern att det bör göras ökade satsningar på entreprenörskap. Förståelse för företagarnas vikt och villkor bör grundläggas redan i ett tidigt skede. Utbildning i entreprenörskap bör därför också ske redan i grundskolan och gymnasieskolan. Även på högskole och universitetsnivå bör möjligheterna till utbildning i entreprenörskap utökas. En viktig del av det här betänkandet handlar om kvinnors företagande. Kerstin Warnerbring kommer senare att utveckla vår syn i den frågan. Tekniköverföring är också ett viktigt inslag för att öka kompetensen i små och medelstora företag. Fyrpartiregeringen satsade stora resurser på utbildning och forskning. Bl.a. tillfördes stora resurser till strategiska forskningsstiftelser. Även den industrirelaterade forskningen fick förstärkta resurser. Men trots detta finns det behov av ytterligare åtgärder. Små och medelstora företag behöver använda sig av utomstående kompetens för att lösa tekniska eller andra problem som berör produkter, marknader eller organisationen. I Sverige finns den här kompetensen inom konsultföretag, industriforskningsinstitut, teknikcentrum, högskolor osv. Men det behövs kanske en stimulans för att sammanlänka de små och medelstora företagen med dessa resurserna. Jag tror också att det är nödvändigt med ett intimt samarbete mellan gymnasieskolan och företagen. Jag har ett gott exempel på ett fint samarbete mellan Taserudskolan i Arvika och företagen i västra Värmland. Där håller man nu också på att undersöka möjligheterna att starta upp ett gemensamt industri och utvecklingscentrum. Till ett sådant projekt kan det här nya anslaget vara bra att ha. Över huvud taget är det viktigt att man kan satsa ytterligare på förädling och teknisk utveckling av våra svenska råvaror, inte minst när det gäller skogsråvaran. Där finns det många nya möjligheter om man ger tillräckliga resurser till det. Miljöfrågorna har en stor betydelse även i näringspolitiken. Även här gjorde den förra regeringen stora insatser. Bl.a. genom beslut i kretsloppsfrågorna tog man ett stort steg framåt. Man inrättade även olika stiftelser, t.ex. teknikbrostiftelserna och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Den här utvecklingen bör fortsätta. Centern anser att man bör inrätta regionala miljöteknikcentrum. Miljöteknik och arbetstillfällen inom den gröna sektorn kan leda till många nya företag och många nya jobb. Herr talman! Vi står självfallet bakom alla de reservationer som Centern avlämnat till det här betänkandet, men av tidsskäl yrkar jag bara bifall till reservationerna nr 12 och 14.

Herr talman! Jag skall inleda med att ställa mig bakom alla de reservationer som Folkpartiet har i detta betänkande, men för tids vinnande skall jag enbart yrka bifall till två av reservationerna. Dessa är reservation nr 1 om näringspolitikens inriktning och reservation nr 20 om kvinnors företagande. Herr talman! Två problem präglar Sverige och därmed den politiska debatten, nämligen arbetslösheten och underskotten. Det presenteras ständigt nya och gamla sparförslag för att få bukt med statsskulden. Det pytsas ut en strid ström av nya bidrag och arbetsmarknadsåtgärder för att få bukt med arbetslösheten. Det senaste mer generella förslaget är att vi skall sänka matmomsen med 8 miljarder kronor och äta oss ur krisen. Om vi skall få fler jobb i det här landet är det faktiskt nödvändigt att börja i en helt annan ände, hos den enskilda människan, entreprenören, småföretagaren. Bara om han eller hon får verka på rimliga, inspirerande och uppmuntrande villkor kommer vi att få alla de nya växande företag vi behöver för att lösa problemen i samhällsekonomin. Problemet med regeringen är att den hävdar att vi inte kan diskutera detta med tillväxt innan det är ordning på statsfinanserna. Det är ju tillväxten i näringslivet som skall åstadkomma just en förbättring i statsfinanserna. Att nu göra en engångsindragning genom en tidigarelagd momsinbetalning på 8 miljarder är därför helt fel. Det är som om man skulle svälta kon till döds för att få råd med fodret som skall föda kon. Kampen mot arbetslösheten måste därför vara en kamp för de människor som skapar de nya jobben i Sverige. Det kan låta självklart, men alltför ofta handlar den svenska debatten om att rädda jobb i stället för att skapa jobb. Alltför ofta framställs arbetsmarknadsministern och AMS-chefen som huvudpersonerna i kampen mot arbetslösheten. Det är de inte, och det har de egentligen aldrig varit. Vad är det då som skall till för att individen skall vilja och kunna satsa. Det som definitivt saknas i regeringens alla s.k. paket är de långsiktiga tillväxtfrämjande villkor som krävs för att kreativiteten och viljan skall blomstra till fullo. Det är inte nya bidrag som får en människa att starta ett företag. Det är inte krångligare arbetsrätt som får en att anställa fler. Det är inte heller höjda skatter som inspirerar till investeringar. Det är den egna drivkraften och viljan att skapa något eget, att pröva sina egna idéer, att få råda över sin egen tid och sin egen livssituation eller kanske att slippa flytta från hembygden när många andra jobb försvinner. Orsakerna är antagligen lika många som företagarna själva. Det Sverige därutöver behöver är en ny ekonomisk kultur. Hundratusentals enskilda människor i vårt land skall känna att det är mödan värt att starta ett nytt eget företag eller expandera ett småföretag som redan finns. Det vi politiker kan göra är främst två saker, nämligen att undanröja hinder och ge signaler i stort som i smått om ett nytt företagsklimat i vårt land. Hela det svenska utbildningssystemet är dessutom inriktat på att lära upp kompetenta löntagare. Vi skulle behöva en helt ändrad inställning till kreativitet, entreprenörskap och eget företagande. Det kan vara alltifrån uppfinningstävlingar för lågstadiet som Snilleblixten t.ex. till företagsspel på gymnasiet. Det måste vara något fel med inställningen i ett land som gratulerar den som vunnit 9,5 miljoner på Bingolotto - det kan i och för sig vara ett trevligt program - och samtidigt misstänkliggör dem som har satsat egna sparpengar och arbetsveckor på över 100 timmar i en egen firma. För att inte tala om i fall detta lilla företag skulle råka gå med vinst - hemska tanke. De välståndsbildande krafterna har försummats i Sverige under en lång rad av år. Under efterkrigstiden har Sverige inte haft något nettotillskott av jobb i den privata sektorn. Detta måste nu ändras. Det måste ändras om vi skall ha en chans att konkurrera med svenska produkter på den hårda världsmarknaden. Det måste ändras om vi vill kunna behålla välfärdsstaten i Sverige. När jag någon gång konfronteras med små barn och skall tala om sambandet mellan välfärden och näringslivet brukar jag förenkla det genom att säga att vinsterna från bilarna skall gå till dagisen. De enda pengar som vi kan använda oss av är ju de som människor är villiga att betala för de varor och tjänster som vi producerar. Därför är det så viktigt att förstå företagens och företagarnas situation. Herr talman! Till för något halvår sedan hade jag min dagliga gärning i ett företag. Det var inte precis något småföretag, men jag vågar ändå påstå att jag därför har ganska bra inblick i hur man tänker och agerar inom näringslivet och hur konjuktursvängningar och skatteregler, valutakriser och räntehöjningar påverkar affärer och satsningar. Trots rådande högkonjunktur väljer alldeles för många av de svenska företagen att hålla inne med satsningar och investeringar på grund av den osäkerhet, villrådighet och brist på visioner som regeringen tyvärr uppvisar. Förtroendeklyftan mellan svenskt näringsliv och regeringen är djup och kostar både jobb och investeringar. Lars Ramqvist är VD för Ericsson och har redan tidigare dömt ut regeringens politik från näringslivets perspektiv. Han kallar den t.o.m. för kontraproduktiv och menar att samtliga åtgärder är fel i sak och fel i tid. I en artikel i Veckans Affärer av den 10 april fortsätter den tuffa kritiken mot regeringens politik, och man talar om en djup förtroendeklyfta inom svenskt näringsliv - något som vi egentligen inte har upplevt tidigare. För även om socialdemokrater aldrig riktigt har förstått sig på småföretagen, har de åtminstone haft goda relationer med de stora företagen. Men inte heller där lyckas man längre. De tillväxtbefrämjande åtgärderna i regeringens förslag lyser tyvärr med sin frånvaro. Men det mest allvarliga är den totala brist på visioner som socialdemokratin uppvisar. Var är de bärkraftiga visionerna om Sverige som ett land med en framtid? Var finns satsningarna på den nya tekniken? Var finns dessutom insikten om att kvinnors företagande är en av nycklarna till de nya jobben? Socialdemokraterna säger att de tycker att detta är mycket viktigt - och drar sedan ner på anslaget Kvinnliga företagslån med 50 miljoner kronor. Hur kan s avfärda den explosiva dynamik som ligger i kvinnors företagande vad gäller en sådan här viktig symbolfråga? Om i dag t.ex. lika många kvinnor som män startade och drev företag, skulle det faktiskt innebära ca 400 000 nya jobb. Jag påstår inte att det här sker över en natt, men det är kortsiktigheten i s-förslagen som gör att framtidstron och trovärdigheten blir noll. Man säger en sak i brödtexter och i politiska debatter och gör sedan något helt annat i verkligheten. Herr talman! Allt tyder på att det är i de små företagen som den stora potentialen för nya jobb långsiktigt står att finna. Jag har en kamrat som driver just ett av dessa små företag. Hon är som många andra inte speciellt intresserad av politik men har ändå mycket åsikter om det mesta. Hon ringde häromkvällen och frågade varför vi i detta hus fattar en mängd irrelevanta beslut om RAS eller NYS, rekryteringsstöd och bidrag, bidrag, bidrag... Hennes budskap till mig och till alla ledamöter här i kammaren var att det är roligt att få vara företagare, att få rå sig själv och att ta risker och chanser, men att det är en konstig syn som politikerna har när de försöker förvandla henne och alla andra företagare till administratörer, när de borde få vara entreprenörer. Som liberal tycker jag att respekten för bångstyrigheten och egensinnigheten hos många småföretagare är en förutsättning, en tillgång och en självklarhet. Det finns andra som är bättre pappersvändare och bidragssökare. Låt därför företagarna göra det som de är bäst på, nämligen driva företag. Dessutom finns det en uppenbar risk för att alla dessa bidrag innebär att staten snedvrider konkurrensen, om inte alla företag söker samma bidrag. Det är detta som är problemet med socialdemokratisk näringspolitik. Socialdemokraterna saknar en grundläggande förståelse för företagarna, vad som driver dem och vad som hindrar dem. De saknar långsiktiga visioner om vart de vill komma. De reagerar på långivarnas krav med desperata piruetter med hjälp av än den ena, än den andra samarbetspartnern. Detta kortsiktiga beteende befrämjar verkligen inte nya företag, växande företag och nya jobb. Det är dags att sluta reagera och att i stället börja regera. Till sist skulle jag vilja fråga: Var är näringsministern under denna den största näringsdebatt som riksdagen genomför? En ministers uppträdande sänder signaler om vad man tycker är viktigt och inte. Näringsdebatten i Sveriges riksdag är tydligen inte så viktig för ett socialdemokratiskt statsråd. Att prioritera rätt saker är inte en av Sten Heckschers bästa grenar.

Herr talman! Vad gäller näringspolitikens målsättning kan man konstatera att det finns en betydande samsyn. Vi är bl.a. överens om behovet och nödvändigheten av långsiktigt fasta och sunda spelregler i näringslivet, och vi är åtminstone i ord överens om de små och medelstora företagens betydelse i kampen mot arbetslösheten. Men det föreligger naturligtvis också stora skillnader. Vänsterpartiet och majoriteten i utskottet anser att högt ställda miljökrav på näringslivet kan vara och framför allt kan bli en avgörande konkurrensfördel. Höga miljökrav är lättare och lämpligare att ställa i högkonjunktur. Exportindustrins rekordvinster, som i hög grad beror på lågt värderad krona, skapar ett mycket lågt omvandlingstryck. Det finns en uppenbar risk att exportindustrin nu vilar på sina lagrar och därför förlorar tempo i moderniseringsprocessen. Därför är det nu rätt tid att höja ribban - att genom miljö och energiskatter skapa motivation för ytterligare modernisering och miljöanpassning av industrin. Moderaterna, med sina bundsförvanter, anser att perioden 1991 - 1994 var en mycket lycklig period för företagandet i Sverige. Inriktningen av näringspolitiken gav, som man säger, ett bra resultat. Jag tycker att detta i sanning är ett förbluffande påstående. För folk i allmänhet var 1991 ett eländesår för svensk arbetsmarknad. Under perioden 1991 - 1994 När de borgerliga partierna nu föreslår att denna sorts politik skall fortsätta, tycker jag att det bara visar på dålig fantasi och ett fasthållande vid principer som tillhör en gången tid. Herr talman! De borgerliga partierna klamrar sig fast vid i huvudsak tre frågor. De anser att näringslivet och främst småföretagandet mår bäst 2. skatterna sänks i företagen och Denna dogmatism är naturligtvis beklaglig. För att hemmamarknadsindustrin skall få fart och för att skapa många nya enmans och fåmansföretag är det andra åtgärder som är viktiga. Det måste bli en betydligt högre nivå på nybyggnads och ombyggnadsverksamheten, räntorna måste pressas ner genom konkurrens i banksystemet och efterfrågan måste öka. Då kan vi inte som i kompletteringspropositionen minska efterfrågan hos dem som handlar och öka den för dem som har utrymme att spara. Små företag med under 50 anställda bör få hjälp till investeringar till rimlig ränta, och enmansföretag bör slippa egenavgifter på sina först intjänade 40 000 kr, vilket vi har föreslagit vid tidigare tillfällen. Viktigast är nog ändå långsiktigt att öka friheten för arbetare och tjänstemän att under tolv månader ges möjlighet att prova på eget företagande. Jag skulle direkt vilja fråga Per Westerberg och Kjell Ericsson om de är beredda att vara med på dessa förändringar i arbetsrätten. Herr talman! I kds-motionen kan man läsa att partiet förordar en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av sociala och ekologiska hänsyn. Jag tycker att det är en tjusig mening. Med anledning av denna skrivning vore det ytterst intressant att få höra om Kristdemokraternas syn på den svenska bolagens utdelning av bonusar och konsultarvoden till För att gå in på detaljerna i betänkandet är det något oroande att utskottets majoritet nu vill sälja ut Atle AB och Investment AB Bure. Dessa bolag startades med medel från löntagarfonderna i samverkan mellan den borgerliga regeringen och Ny demokrati. Det viktiga var sannolikt att riva upp de fonder som skapats av de svenska löntagarna - inte så mycket att skapa riskkapitalbolag. Som riskkapitalbolag har Atle och Bure knappast varit särskilt lyckade. Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning, då detta sannolikt kommer att innebära en kraftig rabattering. I dag handlas dessa aktier till en rabatt om ca 30 %. En snabb försäljning torde innebära att köparen gör ett klipp om uppemot 2 miljarder kronor. Det är därför bättre att staten blir helägare av Atle och Bure. Slutresultatet blir sannolikt detsamma, men överskottet från försäljningarna kan förväntas stärka budgeten. Majoriteten i utskottet vill både sälja så fort som möjligt och självklart få ut högsta möjliga pris. Frågan är då hur stor rabatt vi är beredda att ge på löntagarnas pengar. Herr talman! Vad gäller geologisk undersökningsverksamhet har utskottet enligt min mening dels ett positivt, dels ett negativt beslut. Först det positiva: Hotet mot den maringeologiska verksamheten är avvisat för denna gång. Det känns mycket bra att utskottet blivit överens på denna punkt. Enligt utskottet har den maringeologiska verksamheten ett vidare syfte än vad som anges i propositionen. Verksamheten tillhandahåller information som kommer till användning inom många områden, bl.a. miljövård, fysisk planering, försvaret och fiskerinäringen. Det vore därför naturligt att verksamheten i framtiden finansierades av flera departement. Utskottet vill därför att regeringen anmodas att ta fram förslag till en annan finansiering av den maringeologiska verksamheten. Jag tycker att detta är bra, och jag vill passa på att berömma utskottets socialdemokratiska ledamöter, som på olika sätt medverkat till att frågan fått en positiv lösning. Däremot är det beklagligt att utskottet inte vill ha en mer offensiv landbaserad prospekteringsverksamhet. Sveriges riksdag borde rimligen ha intresse av att ha ett avgörande inflytande över användningen av de svenska naturtillgångarna. Den förändring av regelsystemen som sägs vara under förberedande i departementet hastar verkligen. Siv Holma kommer senare att utveckla synpunkter på dels mineralprospektering, dels placeringen av Herr talman! I tre motioner har man tagit upp frågan om träskiveindustrins framtida råvaruförsörjning. Man kan här säga att motionärerna är ute i god tid. Just nu är tillgången på s.k. industrispån, dvs. sågspån och kutterspån, mycket god. Det är dock mycket lätt att se problemen i framtiden. Vid en mer normal sågverkskonjunktur kommer konkurrensen om industrispån att hårdna. Industrispån är nämligen eftertraktat också av brikettfabriker och värmeverk. Spånskive och boardindustrin är naturligtvis viktig för landet och de berörda kommunerna. Råvara till bränsle och till brikettillverkning finns det tillräckligt av ändå - man behöver inte konkurrera om industrispån. Det vore mycket tacksamt om regeringen, i god tid innan nedgången i sågverkskonjunkturen, återkom med förslag till riksdagen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 9, 27 och 37.
Herr talman! Det är bara att konstatera att den statliga prospekteringspolitik som drevs under 70 och 80-talen, till mycket höga kostnader för skattebetalarna, nästan inte gav några nya gruvor eller nya gruvjobb. De liberaliseringar av gruvlagen som gjordes, med kronandelens avskaffande och inmutningssystemets förändringar, har ju lett till betydande prospekteringar. Även om det sker av både svenska och utländska prospektörer ger det förutsättningar för nya gruvor. Som bekant är det inte så lätt att ta gruvor i Sverige under armen och springa i väg med dem, utan det blir arbetstillfällen i Sverige, som förhoppningsvis blir bestående. När det gäller den ränta och den räntenivå som vi är ense med Vänsterpartiet om att försöka få ned, är det trots allt så att den höga räntan i Sverige i väldigt stor utsträckning skapar ett misstroende mot vår förmåga att betala våra skulder. Det är alltså den gamla strama finanspolitiken som måste till, där vi håller nere statsutgifterna och balanserar budgeten. Det är det som kan få ned räntan, öka företagandet och investeringarna och ge nya jobb. Till sist, herr talman, vill jag säga något om arbetsrätten och vad som hände 1991-1994. Självfallet vill vi förändra arbetsrätten. Vi är mycket ledsna över den upprivning av den utpräglat småföretagarinriktade förändringen av arbetsrätten som kammaren har gjort sedan i höstas. När det gäller vad som hände under mandatperioden de tre gångna åren, är det bara att hänvisa till Aftonbladets löpsedlar våren 1991, om 1 000 jobb som förlorades per dag, och löpsedlarna våren 1994, där det konstaterades att man fick ungefär 1 000 nya riktiga jobb per dag. Konkurrenskraftig beskattning av företagande, bra satsningar på teknikutveckling och ett bra företagarklimat - det brukar ge jobb, även om det tar tid.
Herr talman! Jag är kanske inte så förvånad över att Per Westerberg tycker att den nuvarande tingens ordning vad gäller prospektering är bra. Jag är däremot orolig för att landet har gett upp litet i fråga om möjligheterna att själv styra utvecklingen av och kontrollen över naturtillgångarna. Vad gäller arbetsrätten vet jag mycket väl vilken ståndpunkt Per Westerberg har, men min direkta fråga var: Är Per Westerberg beredd att göra en sådan ändring av arbetsrätten att även anställda i den privata industrin och det privata näringslivet kan ges tillfälle att under ett år pröva nyföretagande?
Herr talman! Ett direkt svar på den sista frågan är att vi självfallet är beredda att testa den typen av lösning. Det är helt uppenbart att det inte alltid är hantverkaren som står för den nya sysselsättningen, utan det är i stor utsträckning just avknoppningar från befintliga företag eller forskningsbaserade resultat som ger de snabbväxande företagen. Vi är mycket öppna för att pröva alla möjligheter som kan ge resultat i den sektorn. Jag vill bara säga några ord om prospekteringen. Jag kan förstå, från Lennart Beijers utgångspunkt, oron när det gäller kontrollen över gruvor. Men jag har alltid haft väldigt svårt att förstå att man inte hyser samma oro när det gäller läkemedelsindustri eller elektronikindustri, som snabbt kan flytta från landet. En gruva ligger där den ligger, utomordentligt fast i berget, med utomordentligt god kontroll från regering och riksdag. Något som är mer kontrollerat är det väl svårt att se.
Herr talman! Så långt är det riktigt, men det finns också många exempel på att det just i gruvindustrin är mycket enkelt att så snabbt som möjligt komma in, så snabbt som möjligt ta ut så mycket som möjligt ur gruvan och så snabbt som möjligt försvinna därifrån. Det ligger i sakens natur. Om man klarar av allt det på en gång är det naturligtvis en lysande affär. Det är just den biten, dvs. att kunna ha en långsiktig prospektering och gruvverksamhet, att se till att vi även i framtiden har kontroll över naturtillgångarna, som är litet speciell när det gäller gruvverksamhet.
Herr talman! Lennart Beijer pratar om en lycklig period 1991-1994. Jag vill inte påstå att det var någon lycklig period. Det var en mycket arbetsam period. Beroende på en massa felaktigheter tidigare, under 80-talet, fick man ta hand om en ekonomi i förfall, och det gjorde att man måste vidta en mängd åtgärder för att ge ett bättre företagsklimat i det här landet. Man satsade framför allt på små och medelstora företag, genom att sänka skatter och avgifter, förbättra riskkapitalförsörjningen och vidta åtgärder i arbetsrätten. Jag förstår inte Lennart Beijers illvilja när det gäller att småföretagen skall få en något mera anpassad arbetsrätt. Det var nämligen fråga om en mycket försiktigt anpassad arbetsrätt, med en provanställning på tolv månader och med två nyckelpersoner i företagen. Jag förstår inte heller vad det egentligen hjälper de anställa. Vad hjälpte LAS när företagen inte klarade av att behålla personal? Anställde man nya personer i stället? Icke! Man vågade inte göra det. Är det inte bättre att man sänker tröskeln, så att småföretagen vågar anställa personer i stället? Jag hoppas att just den småföretagsanpassning som gjordes då och som var mycket försiktig kommer tillbaka igen. Jag håller med om att räntan måste gå ned till en låg nivå. Jag tror att alla vill det. Det kan bara ske genom en ekonomisk politik som är stram och som man kan ha förtroende för. Det är också en av orsakerna till att vi har gått in i ett samarbete om kompletteringspropositionen, för att få en stabil majoritet bakom en stram finanspolitik.
Herr talman! Kjell Ericsson tar upp arbetsrätten och menar att den återställare, som han kallar det, som har skett inte är lycklig. Jag vill ändå att vi skall komma ihåg att det inte gjordes några nyanställningar 1991-1994 och inte heller efter det att nya arbetsrättsregler kom till. Tvärtom gick det åt andra hållet. Jag tror därför att det fortfarande är räntenivåer och efterfrågan på varor som gör att företagare anställer. Även i dag är det felaktigt att sprida uppfattningen att det finns risker med att anställa folk, att företagen på något sätt skulle vara rädda för att anställa därför att arbetsrätten är så krånglig. Ni borde hjälpa till nu och tala om att det inte finns några risker med att anställa nya människor i företagen. Det finns naturligtvis olika uppsägningstider om man har jobbat en tid, men det är inga konstigheter. Det är fortfarande så, att när företag går bra och har avsättning för varorna kan de anställa. När det inte går bra är det ganska naturligt att de kan säga upp folk. Det är så det har fungerat sedan länge i det här landet.
Herr talman! Lennart Beijer säger att det här inte har lett till några nyanställningar. Per Westerberg sade tidigare att det försvann 1 000 jobb varje dag tillkom det 1 000 nya jobb varje dag. Det visar mycket klart att det kom många nya jobb och att småföretagen vågade börja anställa. Som jag sade tidigare, är det här en väldigt försiktig åtgärd. Det är inga stora saker det handlar om. Det är tolv månaders provanställning eller att man kan behålla två nyckelpersoner i företagen vid varsel. Det är alltså mycket små, försiktiga åtgärder som det handlar om. Jag tycker därför att det är en sak som man bör diskutera i konstruktiv anda, för att försöka få en småföretagsanpassad arbetsrätt också i fortsättningen. Andra åtgärder som också behövs är åtgärder för att skapa en ännu bättre riskkapitalförsörjning. Jag tycker att det är mycket bra att kvittningsrätten kommer tillbaka, att man kan göra riskkapitalavdrag osv. Det är sådana åtgärder som leder till positiva resultat för småföretagen.
Fru talman! Kjell Ericsson menar att den återställda arbetsrätten är ett hinder för anställningar och för företagens utveckling. Jag måste säga att jag sällan har sett eller hört talas om att den är ett hinder - inte ens från företagarna själva, fast jag träffar ganska många. Det är andra saker som styr. Vi skall komma ihåg att arbetsrätten naturligtvis inte från början var till för företaget eller företagaren, utan arbetsrätten är till för att se till att löntagarna har sina rättigheter på arbetsplatsen. Då bör det vara det som är styrande. Jag tycker ändå att just den diskussion som Kjell Ericsson fortsätter, om det olyckliga med nuvarande arbetsrätt, försvårar litet grand och är ett hinder i att få företagen att börja anställa ordentligt.

Herr talman! Jag hoppas att det inte var socialpolitiken som talmannen avsåg när han sade att det var dags för väsentligheterna när näringspolitiken skulle debatteras. Jag antar att också socialpolitiken är väsentlig, och att det kanske var middagen som var oväsentlig. Herr talman! Ledamöter och ni på läktaren! Vi är väl alla överens om att vi vill ha ett bra näringsliv. Frågan är bara vad som är bra. Det är en nyckelfråga. Låt mig också slå fast att ökad produktion i sig inte är någon självändamål. Tvärtom måste vi naturligtvis styra produktionen så att den blir hållbar. Det är inte självklart att det är positivt med fler bilar, fler prylar och fler kemikalier även om det leder till ökad produktion. Det är inte självklart. Det kanske i själva verket är precis tvärtom. Även den näringspolitiska debatten måste bygga på kunskaper om naturens spelregler och livsförutsättningarna. De kunskaper vi har är ändå följande. Varenda atom som vi plockar upp från jordskorpan och producerar någonting av tar vägen någonstans när vi har använt den. Det är detta som är grunden till all miljöförstöring. Därför är det viktigt att konstatera att ökad produktion, som ni talar om i allmänna termer, i själva verket kan innebära en gravt allvarlig miljöförstöring. När de fria atomer som har legat lagrade i årmiljoner i jordskorpan förs upp blir de oordnade. Vi får molekylsopor. Det är det som är grunden för miljöförstöringen. Om man inte har dessa naturvetenskapliga spelregler klara för sig är man väldigt illa ute. En annan grundbult som jag tror är väldigt viktig när man diskuterar näringspolitik likväl som alla annan politik är att människans celler är väldigt lika växters och djurs celler. I dag pågår det kemisk krigsföring mot våra celler som aldrig någonsin tidigare under livets historia. Detta är faktum. Har man inte detta till grund för den näringspolitiska debatten är det väldigt lätt hänt att vi hamnar väldigt snett. Det är också viktigt att konstatera att marknaden har allvarliga brister. Det är brister som vi politiker i själva verket skulle ta itu med. Naturen har ingen röst på marknaden. Hade naturen haft en röst på marknaden hade det naturligtvis varit fruktansvärt dyrt att utrota en enda art. I dag utrotas mellan 50 och 100 arter varje dygn. Ett annat stort problem på denna marknad - för övrigt också ett stort problem för näringslivet och för politiker - är att kommande generationer inte heller har någon röst på marknaden. Hade kommande generationer haft en röst på denna marknad hade varenda atom som har legat lagrad i jordskorpan - det kan vara i fossila bränslen eller i malmer - varit så dyr att vi för länge sedan levt i ett kretsloppssamhälle. Det är allvarliga problem att varken naturen eller kommande generationer har någon röst på marknaden. Det finns ett tredje stort problem som man måste ha klart för sig när man diskuterar näringspolitik. Den gamle liberalen Adam Smith - nationalekonomins fader brukar han kallas - var dessutom moralfilosof. Han byggde in två spärrar i systemet för att det skulle fungera, någonting som dagens liberaler och även socialdemokrater kanske skulle ta till sig. Han menade att systemet fungerar utmärkt under två förutsättningar: För det första att man inte vill lura sin granne på marknaden, och för det andra att man inte vill göra någonting så att man får skämmas inför kyrkan och Vår Herre. Det fanns etiska spärrar som Adam Smith byggde in i marknadsekonomin. I dag finns inte de spärrarna kvar. Det är ett avgörande problem. Etik figurerar inte längre på marknaden. Vi politiker måste därför införa spelregler som gör att systemet fungerar ändå. Vi måste se till att det som är hållbart långsiktigt också blir lönsamt kortsiktigt. Gör vi inte det kommer näringslivet att bli ett hot mot människan och samhället - inte en näring. Det är ett stort problem. Tar vi det inte på allvar kommer det att bli ännu värre om fem eller tio år. Vi politiker har alltså ett ansvar. Ett sätt att ta det kan vara att se till att dagens marknadsekonomi blir en riktig marknadsekonomi, någonting som Per Westerberg och Moderaterna avskyr. Man avskyr den riktiga marknadsekonomin. Vad är riktig marknadsekonomi, Per Westerberg? Det är ju att aktörerna på marknaden också får ta ansvar för de externa effekterna och betala för dem. Men Moderaterna och även andra partier vill privatisera vinsterna men socialisera kostnaderna. Det är det som är effekten av att marknadens aktörer inte tvingas ta hänsyn till de externa effekterna i form av t.ex. miljöförstöring. Vi behöver alltså ett skattesystem som medför att det som är långsiktigt hållbart också blir lönsamt kortsiktigt. Där är det väldigt centralt att diskutera skatteväxling, dvs. radikalt sänkta arbetsavgifter och i stället höjda energiskatter, råvaruskatter och utsläppsskatter. Det leder nämligen till att återvinning av de atomer som vi har tagit upp från jordskorpan blir företagsekonomiskt lönsamt. Vi återanvänder de atomer vi har tagit upp i stället för att hela tiden plocka upp nya. Det var de nya som var grunden till miljöförstöringen och till hotet mot våra celler. Därför är skatteväxling viktigt för en långsiktig hållbar utveckling. Med skatteväxling blir det också mer lönsamt för hushållen att reparera och underhålla, vilket naturligtvis också är grunden för ett kretsloppssamhälle. Skatteväxling gynnar också teknikutvecklingen. Vi kan inte låta Sverige och svensk basindustri leva i en skyddad verkstad. Vi måste få miljöteknikutveckling - modern utveckling. Det får man inte genom låga energiskatter och höga arbetsgivaravgifter. Det leder till att man konserverar gammal teknik och gamla strukturer. Denna konserverande vilja finns hos alldeles för många politiker i denna kammare, inte minst hos Moderaterna och Socialdemokraterna. Herr talman! Jag har nu talat om det reella innehållet i reservation 3 från Miljöpartiet, och jag yrkar bifall till den. Jag vill också kommentera reservation 1 från den samlade borgerligheten. Att Moderaterna skrivit på den är rimligt. Det finns viss logik i Moderaternas galenskap. Men kds, Folkpartiet och Centern verkar i ett avseende litet vilsna. Ni skriver att det är av yttersta vikt att få ned räntorna. För någon vecka sedan stod vi här i kammaren och debatterade bankavgiften. Då ville ni införa ett system som skulle öka räntorna. Var är logiken? Det låter säkert kul och populistiskt med bankavgift, men faktum är att den leder till ökade räntekostnader för småföretag, för lantbrukare och för vanliga familjer. Jag förstår inte riktigt hur ni får ihop det, om jag skall vara ärlig. När det gäller riskkapital vill Vänsterpartiet och regeringen att AP-fonderna skall kunna gå in också i småföretag. Vi i Miljöpartiet tror inte på den modellen. Även om det känns litet ovanligt att hamna på samma sida som Per Westerberg, gör jag det den här gången också. Jag gjorde det också i en fråga förra gången vi debatterade. Vi menar att staten inte skall äga i andra fall än när det gäller naturliga monopol eller när det helt klart gynnar miljön. I övrigt skall staten sätta upp spelregler och ramar. Riskkapital kan vi ordna på annat sätt, t.ex. genom införande av närfonder, och helst framför allt genom att totalt sett sänka arbetsgivaravgifterna som ett led i skatteväxlingen. När det gäller pengar till näringslivet hade den borgerliga regeringen tidigare, och den socialdemokratiska nu, en viss förmåga att gödsla näringslivet med pengar. Jag tror inte på ett bidragsberoende näringsliv. Men på ett märkligt sätt har man under 20 år gödslat näringslivet med pengar. Det måste vi få slut på. Därför har vi i flera motioner krävt indragningar av bidrag till näringslivet. Det gäller NUTEK och Ingenjörsvetenskapsakademien. Är det någon som kan motivera dessa enorma bidrag som vandrar ut till näringslivet år efter år, dessutom på ett ganska ospecificerat sätt? En av de viktigast sakerna i betänkandet är trots allt talet om livstidsspecifikation. Det står inte i själva betänkandet så mycket men i en reservation från Miljöpartiet. Skall vi få ett kretsloppssamhälle som kombineras med goda demokratiska modeller krävs att marknadsekonomin blir en sund marknadsekonomi eller, som vi skulle kunna kalla den, en realekonomi i stället för den symbolekonomi som vi i dag lever i. En livstidsspecifikation innebär att konsumenterna kan träffa kloka, rationella och effektiva val när de handlar. Annars blir marknadsekonomin producenternas egen lilla planekonomi. Det är väl ändå inte så vi skall ha det. En marknad förutsätter ju att producenter och konsumenter får ungefär samma information om t.ex. Miljöpartiet kräver alltså en lag som säkerställer att konsumenterna alltid får full information bl.a. när det gäller vilka naturtillgångar som använts vid produktionen, vilka biprodukter som uppstår, vilka risker som finns för dem som arbetar med produktionen, vilken energianvändning som har varit och vilken verkningsgrad som har varit aktuell, skrotningsspecifikation och förväntad livslängd. Får man den här informationen som konsument, kan vi börja tala om en verklig marknad. Men får man inte det, då är det tveksamt. Avslutningvis vill jag säga att alltför många vill privatisera vinster men samtidigt socialisera kostnader. Moderaterna är värst i det fallet. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men yrkar bifall till reservationerna 3 och 44.

Fru talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Jag vill till att börja med notera de åtgärder som vidtagits för att försöka få i gång mer av kretsloppstänkande när det gäller produkter och därmed kunna få återvinning och sätta prislappar på miljökostnader. Jag vågar säga att vi i Sverige har kommit utomordentligt långt. Därmed inte sagt att det inte finns mycket mer att göra. Det får vi göra steg för steg. Birger Schlaug sade att vi skulle vilja privatisera vinster och socialisera kostnader. Jag noterar bara att var sak skall bära sina egna kostnader och ta sina egna vinster. Det är fullkomligt självklart. Den principen står vi för. Jag delar gärna Birger Schlaugs uppfattning om att vi skall ha mindre av bidragstänkande i näringslivet. Men jag drar radikalt annorlunda slutsats än vad Birger Schlaug gör. De stora stöd som i dag går till näringslivet går via arbetsmarknadspolitiken, som står för 35-40 % av bidragen till företagen för olika typer av anställningar. Ytterligare ungefär en tredjedel är regionalpolitiskt bidrag. Den sista delen gäller teknisk utveckling, industrirelevant forskning och exportfrämjande, där jag i synnerhet vill lägga tonvikten på den sistnämnda. Vi skall slå vakt om teknikutvecklingen, kompetensutvecklingen hos personalen, dvs. det som bygger upp bra lönenivåer i Sverige. Vi skall konkurrera med kompetens och teknik i stället för låga löner.
Fru talman! Det var intressant att höra att Per Westerberg nu tycker att aktörerna på marknaden - det kan vara företag av olika slag - skall bära sina egna kostnader. Men i går kunde vi höra Bo Lundgren oja sig över koldioxidskatt och uranskatt. Men det är just dessa miljöskatter som innebär att man faktiskt får betala för de externa effekterna. En riktig marknadsekonomi innebär ju att man får betala för de externa effekterna. Så är det inte i dag. Moderaterna har varit motståndare till miljöavgifter och annat. När det gäller teknisk utveckling tror jag inte alls på specialriktade pengar mer än i enstaka fall. I stället skall vi naturligtvis se till att vi får generella ekonomiska styrmedel som gynnar teknikutvecklingen. Vi politiker skall inte peta i allting. Vi skall ange ramar och sjysta spelregler som gynnar det vi vill. Och är det skatteväxlingen i sig som leder till teknikutveckling. Höjda energiskatter leder naturligtvis till ny energiteknik och energieffektivisering. Höjda utsläppsskatter leder naturligtvis till nya produktionsmetoder som leder till mindre utsläpp. Det är genom sådana saker vi skall få teknisk utveckling, inte genom konstgjorda pengar på det sätt som Moderaterna har en viss förkärlek för.
Fru talman! Sjysta regler, generella regler för företagen, säger Birger Schlaug. Ja, det skall vara sjysta regler. Jag är gärna med på att det kan finnas behov av miljöavgifter. Men det går inte att sätta ensidiga starka avgifter på svenska företag och kanske få produktionen flyttad till andra sidan Östersjön. Det måste vara någorlunda likvärdiga spelregler. Därför är det viktigt att man harmoniserar miljöavgifter, krav på säkerhet, miljö och produktionen m.m. Det tror jag leder till väsentligt bättre miljöresultat än ensidiga försök att slå ihjäl svenskt företagande. Detsamma gäller beskattningen av uran och koldioxid. Vi måste se till att vi inte bara slår mot svensk verksamhet i stället börjar importera el exempelvis från Sosnovy Bor eller något annat ställe, vilket knappast ger några bra resultat. Självfallet skall varje sak bära sina egna kostnader. Jag vill, fru talman, till sist säga att finns det något ett land skall göra för att få bra välfärd, bra teknikutveckling och god levnadsstandard är det att se till att befolkningen är välutbildad, att man har kvalificerade produkter att konkurrera med. Då får man bra utveckling. Det är inte låga löner vi skall konkurrera med. Annars blir vi ett riktigt fattigt land.
Fru talman! Det sistnämnda håller jag verkligen med om. Jag förstår inte varför Per Westerberg sade det. Jag tror inte det finns någon här som tycker annat. Det var intressant att Per Westerberg tycker att vi skall konkurrera med välutbildade människor. Då är det väldigt tråkigt att vi drar in bortåt 9 miljarder från kommuner och landsting, vilket bl.a. kommer att drabba just skolan och utbildningen. Det är väl inte så vi får välutbildad arbetskraft. När det gäller sjysta regler säger Per Westerberg att vi inte kan gå före, för då kanske vi måste importera el från kraftverk som släpper ut allt möjligt elände i andra länder. Per Westerberg vet lika väl som jag - eller också är han inte alls kunnig inom området - att svensk industri betalar hälften per kilowattimme jämfört med genomsnittet i EU-länderna enligt OECD:s siffror. Vi kan mycket väl höja uranskatten rejält utan att det drabbar svenska företag. Kanske kan Per Westerberg berätta för mig till vilket land de svenska företagen skall flytta, var de kan få lägre elpriser förutom i Norge - Norge ligger ju inte i EU.

Fru talman! Jag kan hålla med Birger Schlaug om att en hållbar utveckling är viktig i näringslivet, likaså de långsiktiga spelreglerna. Under förra regeringsperioden infördes kretsloppsfrågorna som ett begrepp. Man införde också producentansvar. Man skulle bruka utan att förbruka. Det var alltså början på en viktig epok. Birger Schlaug tar upp diskussionen om bankavgifter igen. Vi hade en debatt om det för en vecka sedan, så vi behöver inte upprepa den nu. Den miljard som ni föreslår skall dras in gäller bankernas vinster som uppstått efter det att staten gjort stora insatser under de svåra åren. Det påverkar inte räntorna, utan det är av bankernas vinster som dessa pengar skall tas. Räntorna kan påverkas av konkurrens i bankvärlden. Det är mycket viktigt. Det är framför allt viktigt med en ekonomisk politik och finanspolitik som gör att man får sänkta räntor. Det är bland det väsentligaste. Beträffande stöden till företagen måste man komma ihåg att en väldigt stor del av dem utgörs av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag vet inte vad Birger Schlaug skulle göra i stället när vi har så många arbetslösa om inte insatser för dem. Till en väldigt stor del handlar det här om det. När det gäller regionalpolitiken och teknisk utveckling får man också se hur vår omvärld hjälper sina företag och satsar på teknisk utveckling, forskning och annat. Jag tror att Sverige där ligger i underkant. Till stora delar handlar det alltså om arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Fru talman! Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har jag alls inget emot. Tvärtom tycker jag t.ex. att man drar in för mycket där, så det är inte det som det handlar om. I stället handlar det om de ganska så ospecificerade pengar som går till NUTEK, till Ingenjörsvetenskapsakademien osv. Vi menar att det är fel och att man i stället kan spara. Det är bättre att se till att vi genom skatteväxling får spelregler som leder till att det blir lönsamt för företagen att själva jaga den nya tekniken. Vi politiker skall se till att det blir verklighet och inte hålla på och pytsa ut pengar till alla möjliga saker. Med en stram ekonomisk politik kan vi få ned räntorna. Ökad konkurrens - javisst. Vi kunde se till att vi får en så pass stram politik - finanspolitik och ekonomisk politik - att Kjell Ericsson t.ex. om två veckor här stöder Miljöpartiets krav på att i denna kammare inte ge regeringen i uppdrag att satsa 55,8 miljarder kronor på militära investeringar under de närmaste 18 månaderna. 55,8 miljarder - har vi råd med det? En bankavgift leder naturligtvis till höjda räntor. Självklart är det så. Det diskuterade vi förra gången. Jag tror att Per Westerberg gärna hoppar in i debatten för att säga att jag har rätt. Det är inte varje gång han säger det, men i det här fallet gör han det.
Fru talman! När det gäller skatteväxlingen är vi, Birger Schlaug, överens om att skatt skall införas på miljöförstörande verksamhet och om att skatten på arbete skall sänkas. Det är sådant som vi också försöker oss på, så det finns ingen oenighet om den saken. I fråga om bankavgiften har vi många gånger sagt vad det gäller. Det är alltså från bankernas vinster som vi vill dra in 1 miljard kronor. Därmed berörs inte räntemarginaler i detta läge. Vi tycker inte att det är fel, i ett läge där staten lagt ut stora medel och stora garantier när det gäller bankerna, att man får tillbaka en del av de här pengarna.
Fru talman! Det låter ganska vackert, Kjell Ericsson! Men i själva verket leder det naturligtvis till höjda räntor för vanliga hushåll, småföretag och lantbrukare. Svårare än så är det faktiskt inte. Skatteväxling är viktigt. Kjell Ericsson talade vidare om det producentansvar som den borgerliga regeringen tog ett ansvar för. Ja, det är till viss del bra. Men problemet är ju att majoriteten i utskottet säger att producentansvaret står i en sorts motsatsförhållande till livstidsspecifikation på varor. Jag förstår inte hur ni kan motivera det. Men det är faktiskt motivet i utskottets betänkande till ett avslag på kravet på en livstidsspecifikation på produkter - en specifikation på varor som skall ge oss konsumenter sådan information att vi kan göra rationella och kloka val. Jag förstår inte varför ni säger nej till det i utskottet.

Fru talman! Dagens debatt har sin utgångspunkt i budgetpropositionen och i de motioner som väckts med anledning av densamma. De här förslagen skulle enligt planerna i dag omvandlas till beslut, men beslutet kommer väl i morgon. Redan innan debatten är avslutad har regeringen dock kommit med nya förslag i form av kompletteringspropositionen som delvis kommer att kullkasta det beslut som kammaren fattar efter dagens debatt. Detta gör naturligtvis att diskussionen blir något mera förvirrad än den kanske annars hade behövt vara. När det gäller inriktningen på näringspolitiken finns det en skillnad i grundsynen mellan regeringen och de partier som står bakom reservation 1 i betänkandet. Regeringens politik präglas i inte obetydlig omfattning av ett synsätt som bygger på att politikerna styr och ställer också på detaljnivå, inte minst genom en mycket detaljerad lagstiftning, genom höga skatter och genom subventioner och stöd som bygger på att politiker i stor utsträckning förstår saker och ting bättre än företag och företagare. Reservanternas inställning bygger på ett mera generellt synsätt som innebär att politiken har till främsta uppgift att utforma spelplan och fasta regler inom vilka företag och företagare agerar liksom, naturligtvis, vi som inte är företag och företagare. Vidare är det politiska systemets uppgift att granska spelet och att beivra när regelöverträdelser sker. Genom ett fritt näringsliv ges utrymme för det oväntade och det förnyande. Det är i detta, tillsammans med ett hårt arbete, som nya företag skapas, växer och ger människor trygga arbeten. Det är alltså inte politiker som skapar arbeten, men det är politiker som har ansvaret för att ett klimat skapas som uppmuntrar till företagande och investeringar. Vi i kds förordar en marknadsekonomi med etiska principer samt sociala och ekologiska hänsyn. Det här har belysts mycket i modern ekonomisk forskning, där man betonar institutionernas roll för utvecklingskraften i ett samhälle och för ekonomisk utveckling. Man framhåller normer och värderingar. Ett handslag kan gälla mellan två företag samt mellan kund och företag. Det spelar en mycket stor roll, för annars blir transaktionskostnaderna - kostnaderna för affärer - så höga att det försvårar för utvecklingskraften i ett företag. Det har tidigare diskuterats en del om skatteväxling som ett korrektiv i en marknadsekonomi. Det är en tanke som också vi företräder och som vi har arbetat ganska mycket med under senare år. Den tidigare regeringen beslutade om en utredning som den nuvarande regeringen har fullföljt i och med att en ny utredning i dagarna äntligen håller sitt första sammanträde för att utforma grunderna för ett nytt skattesystem. Jag tror att det blir nästa stora skattereform och att den kommer att spela en mycket stor roll för alla och envar. Under den föregående mandatperioden vidtogs en rad åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna att starta och att driva företag. För småföretagen handlar det bl.a. om åtgärder på skatteområdet samt om arbetsrätten, avbyråkratisering, forskning, utbildning, konkurrens och infrastruktur. Just dessa områden tillhör dem som har drabbats av flera s.k. återställare, som jag är övertygad om försämrar tillväxtmöjligheterna för framtiden. Tidigare debatterades arbetsrätten här och vad den uppluckring kunde innebära när det gäller de strikta arbetsrättsregler som den tidigare regeringen gjorde och som nu har återställts. Jag tror att effekterna av den liberaliseringen hade blivit mätbara först när ekonomin var i uppgång - alltså i ett läge som nu när företag har möjlighet att anställa nya människor. Det får vi dock inte se i just den här fasen, men det kommer. Regeringen har ju signalerat förändringar i den riktningen. När det gäller tillväxten vill jag här i kammaren förtydliga vårt synsätt: Tillväxt är definitionsmässigt inte någonting gott, utan det handlar om en tillväxt som är långsiktigt uthållig. Då är självklart miljömässiga hänsyn av avgörande betydelse. En långsiktigt hållbar utveckling är möjlig enbart när miljöns begränsningar får utgöra ramar för ekonomin. Sunda statsfinanser spelar naturligtvis en närmast avgörande roll för företagens möjligheter. Genom sunda statsfinanser kan vi få lägre ränta - vilket kan ge fler investeringar, vilket ger nya jobb, vilket gör att vi kan slå vakt om välfärden, vilket i sin tur ger positiva effekter. Det finns en positiv spiral att beskriva i det här sammanhanget. Det gäller att vi tar steget in i den positiva spiralen. Däremot tycker jag att regeringens politik, som den nu är utformad, delvis präglas av ett kameralt stirrande på budgetsaldot. Det är ju ganska enkelt att formulera kraftfulla besparingar som också innebär att man rejält försämrar möjligheterna att få en ekonomisk tillväxt på längre sikt. Jag tycker att vi håller på att komma i det läget. Man måste ha vad som på idrottsspråk kallas för split vision, förmåga att titta åt två håll samtidigt - i det här fallet på budgetsaldo och på tillväxtens förutsättningar. I budgetpropositionen i januari månad fanns det en hel del välvillig text som betonar nödvändigheten av tillväxt. För att i någon mån fylla detta med innehåll, det bör ju finnas ett visst samband mellan textmassorna och de medel som anvisas, har det beskrivits att regeringen skall återkomma med förslag om riskkapitalavdrag - för övrigt något som vi kristdemokrater under lång tid har förordat. I den kompletteringsproposition som vi fick i tisdags förvarnas det ånyo om att ett sådant avdrag skall införas. Det tycker vi är bra. Vidare sägs i kompletteringspropositionen att kvittningsrätt vid underskott i näringsverksamhet skall återinföras. Också i denna del skall regeringen återkomma med konkreta förslag - jag vet att detta är komplicerat. Det innebär att den återställare som regeringen tog till efter valet nu än en gång återställs, dvs. att vi är tillbaka till utgångspunkten, vilket jag i detta sammanhang alltså tycker är bra. Nu väntar vi på att orden skall omvandlas till nödvändig handling. När det gäller Almi har vi tillsammans med Centern och Folkpartiet uttryckt oro för en alltför stark koncentration. Vi har i en reservation som är fogad till betänkandet betonat att Almi verkligen skall anlita andra organ som kan bidra när det gäller prövningen av nyföretagarlån. Det handlar om konsulter, handelskamrar och kanske inte minst nyföretagarcentrum, som har visat sig kunna spela en väldigt viktig roll. Detta skall syfta till att man så långt som möjligt kan hålla isär beredande och beslutande funktioner. När det gäller Atle och Bure har vi uppfattningen att de skall säljas och att medlen skall användas för att förstärka riskkapitalförsörjningen för små och medelstora företag och att man självfallet skall följa marknadsutvecklingen för att hitta det rätta tillfället för försäljning. Kvinnligt företagande är något som diskuteras i detta utskottsbetänkande. På detta satsas pengar. Hos kvinnliga företagare finns kanske inte samma traditioner som hos män. Detta bör vi tillsammans försöka ändra på genom utbildning, riktade stimulanser som stödet till kvinnligt företagande och genom informationsinsatser. Här finns en betydande potential. Så till ett par av de tidigare inläggen. Lennart Beijer vände sig till mig. Han har tydligen läst den kristdemokratiska näringspolitiska motionen. Jag gratulerar till det. Utifrån en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrda av sociala och ekonomiska hänsyn, citerar Beijer och undrar hur vi ser på utdelning av bonus och konsultarvoden från företag. Jag tycker att det är bra att Lennart Beijer tog upp denna fråga. Ledare har ju ett otvetydigt ansvar - det gäller inte minst i den svåra situation som vi nu befinner oss i - när det gäller att vara ledare och föredömen. Här finns en rad exempel på ledare som har agerat på ett sätt som jag inte tycker anstår ledare i sådan ställning då det gällt att närmast roffa åt sig i vissa situationer. Birger Schlaug vill lära Kjell Ericsson och mig något om populism. Jag respekterar Birger Schlaug som auktoritet på detta område. Det gällde bankavgifter och räntenivåer. Man frågar sig då om han anser att de nuvarande räntenivåerna beror på att vi tar ut en avgift för Bankstödsnämnden. Det gör det naturligtvis inte, utan det beror på att vi har en usel balans i de offentliga finanserna, vilket är någonting som vi måste ägna väldigt mycket möda åt. Det är också det som vi har betonat i reservation nr 1. Jag står bakom alla de reservationer som är fogade till betänkandet där mitt namn förekommer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Ett starkt näringsliv är förstås en avgörande förutsättning för att vi skall klara jobb och välfärd. Politiken spelar i detta sammanhang en roll på två huvudområden. Den ena huvuduppgiften är att erbjuda bra, generella villkor för företag och företagande. Den andra huvuduppgiften består i att genom riktade insatser, som vi brukar kalla den selektiva näringspolitiken, komplettera marknadsekonomin där den uppvisar brister. I den situation som Sverige befinner sig i kan det möjligen tyckas vara överflödigt att påpeka - andra har gjort det före mig - att framgången i budgetsaneringsarbetet och utvecklingen på ränteområdet självfallet också är näringspolitiskt avgörande. Sveriges underskottsproblem och de höga räntorna har lett till vad jag skulle vilja kalla en tyngdpunktsförskjutning inom politiken. Den övergripande uppgiften, nämligen att få ner underskottet och sänka räntorna, har kommit att dominera det politiska skeendet allt starkare. Jag tror att det också har inneburit att den övriga näringspolitiken har kommit i skymundan. Åtminstone ett par talare har här påpekat att det i kompletteringspropositionen läggs förslag om minskade ambitionsnivåer, räknat i kronor och ören, i förhållande till de förslag som vi diskuterar i dag. Per Westerberg tycker att det är ett underligt förfarande och säger att detta innebär att vi har antagit moderata förslag. När det gäller det sistnämnda är det bara att räkna, så inser man att det inte är fråga om någon exakt kopiering av moderata förslag. Men jag vill påpeka att detta närmast är en illustration till just den tyngdpunktsförskjutning som har skett och som ständigt sker, vilket gör att vi tvingas att ta den ekonomiska politiken alltmer bestämt. Budgetunderskottet skall bort, statsskulden skall vara under kontroll och räntorna skall ner. Detta är just nu den dominerande politiska uppgiften, självfallet också detta med näringslivets bästa för ögonen. En helhetsbedömning ligger ju alltid till grund för våra politiska beslut, där de övergripande prioriteringarna måste göras. När förutsättningarna förändras och vissa uppgifter - i det här fallet budgetsaneringen - måste prioriteras ännu hårdare leder det naturligtvis till omprioriteringar, som också påverkar de områden som vi nu skall fatta beslut om. Kompletteringspropositionen skall nu behandlas i vanlig ordning av utskott och riksdag, och det finns ingen anledning att föregripa behandlingen. Den principiella inriktningen av näringspolitiken påverkas inte utan ligger fast, även om summorna i viss mån har förändrats. Fru talman! Den näringspolitik som bedrivs och som vi diskuterar här i kammaren i dag förtjänar att lyftas fram. Den innebär ett målmedvetet arbete för att skapa växtkraft i svensk ekonomi och för att skapa nya arbetstillfällen. Näringspolitiken innehåller åtgärder som skall påskynda den teknologiska förnyelsen, öka förädlingsgraden, öka kunskapsinnehållet i produktionen, stimulera nyföretagande och ge befintliga företag förutsättningar att växa. En viktig ambition är att statens roll och de näringspolitiska åtgärderna samordnas, renodlas och effektiviseras. Det kommer bl.a. till uttryck genom att Almi ges en tydligare roll som ett nav för den statliga näringspolitiken på regional nivå. Almi skall vara den självklara inkörsporten för den småföretagare, nyföretagare eller uppfinnare som söker råd eller stöd. Företagaren skall veta vart man vänder sig. Statliga och andra näringspolitiska resurser skall finnas lätt tillgängliga för den som efterfrågar dem. Detta, Per Westerberg, har ingenting att göra med monopol eller koncentration, vilket påstås i reservation 6 och som även har sagts här i debatten. Almi skall stå till tjänst med egna resurser, men Almi skall också ta hjälp av eller lotsa företagaren till andra resurser - samhällets eller privata - såsom länsarbetsnämnden, Handelskammaren, Exportrådet, fristående konsulter osv. Detta är inte alls detsamma som monopol. Fru talman! Flera förslag har som mål att påskynda kunskaps och tekniköverföringen till i första hand de små och medelstora företagen. Det handlar om att påskynda den process genom vilken nya forskningsrön och befintlig kunskap tillämpas, vilket snabbare leder till nya företag och nya arbetstillfällen. Det handlar också om att stimulera avknoppning från befintliga högteknologiska företag. Anslaget för tekniköverföring är till för att skapa nätverk och bygga kunskapsbroar som gör de kunskaper som finns på skilda håll i samhället tillgängliga i företagen. Andra åtgärder som föreslås och som vi skall fatta beslut om har till uppgift att underlätta riskkapitalförsörjning och kredittillgång på områden där den marknadsstyrda kapitalförsörjningen inte fungerar tillfredsställande. Hit hör förslaget om riskkapitalavdrag, som aviserades i budgetpropositionen och som Socialdemokraterna och Centern kommit överens om. Fru talman! Det finns faktiskt en betydande politisk enighet om näringspolitiken och dess utformning. Det gäller t.ex. vikten av långsiktigt stabila regler för näringslivet. Det gäller i hög grad målen för och inriktningen av näringspolitiken. Vi är, som jag har förstått det, överens om att det är viktigt att främja tillämpad forskning, att det behövs insatser för tekniköverföring, att uppfinnandet skall erbjudas gynnsamma villkor m.m. Vi är också överens om att det är samhällets insatser för de små och medelstora företagen och för nyföretagandet som bl.a. måste prioriteras. Vi är också överens om att särskilda insatser är nödvändiga för att främja kvinnligt företagande, om än i varierande grad. Vi är till yttermera visso, även om det också är med en viss variation, överens om att det är livsviktigt att miljöns krav ges en framträdande roll även i näringspolitiken. Det finns självfallet skillnader, både när det gäller betoningen av olika politikområden och när det gäller tilltron till marknadens förmåga att lösa allehanda uppgifter. Synen på skatter är ett sådant område där skillnaderna kommer till uttryck. Här intar främst Moderaterna en bekymmerslös hållning. Skattesänkningar är alltid viktiga att genomföra - i lågkonjunktur, i högkonjunktur och t.o.m. när den förra regeringen slog världsrekord i utgiftstryck och sänkte skatter för högavlönade och aktieägare. Det sades att detta skulle gynna företagandet och skapa jobb. Nu blev det inte riktigt så. Enligt Moderaterna är det alltid nyttigt för företagandet att skatter sänks - vilka skatter som helst. Däremot är det av någon underlig anledning helt riskfritt för företagandet att göra besparingar som går ut över vanligt folk, över arbetslösa eller över offentlig verksamhet. Problemet med den förenklade synen är förstås att företagen nog är minst lika och egentligen mera beroende av att olika grupper har köpkraft och av efterfrågan som konsumenter och offentlig sektor svarar för, som av skattesänkningar på inkomster som ännu inte har skapats. Detta är naturligtvis den svåra avvägningen i konjunkturpolitiken. Hur mycket kan man strama åt? Skatter och åtstramningar för löntagargrupper eller inom den offentliga verksamheten har i princip samma inverkan. Den är problematisk för företagandet. Socialdemokraterna har en mera sammansatt syn, vill jag påstå, på skatter och besparingar. Däremot är vi öppna för att diskutera sådana skattepolitiska förändringar som kan tänkas ha strategisk betydelse för innovationsklimat och för företagande. Riskkapitalavdraget är ett exempel. Fru talman! En viktig område där det ännu inte tycks finnas någon mera utvecklad samsyn gäller hur man skapar stabila spelregler för företagen. Att de skall finnas är vi uppenbarligen överens om. I reservation 1 hävdar reservanterna med Per Westerberg i spetsen att de av den socialdemokratiska regeringen och riksdagen genomförda s.k. återställarna står i strid med en strävan att skapa långsiktiga, stabila villkor för näringslivet. Detta bygger enligt vår uppfattning på en mycket grundläggande missuppfattning. Stabila villkor kan aldrig baseras på ensidighet. Stabila villkor förutsätter per definition, så som vår parlamentarism fungerar, att man tar hänsyn över blockgränserna, att man lyssnar på samtliga parter på arbetsmarknaden och att man med de utgångspunkterna kompromissar och bygger hållbara regler. Stabila regler kan aldrig baseras på att man upprättar en beställningslista från Svenska arbetsgivareföreningen. Därför var och är de socialdemokratiska återställarna logiska. De innebar på något sätt: Tillbaka till ruta ett, och låt oss sedan börja om och diskutera på riktigt över blockgränserna hur arbetsrätten skall förändras eller hur skatterna skall utformas för att bli riktigt stabila. Det är det arbetet som den här regeringen, Socialdemokraterna och Centern har påbörjat. Som betonats i flera andra debatter i den här kammaren står dörren öppen för andra partier som vill medverka till verkligt stabila och långsiktiga villkor för näringslivet. Avslutningsvis kan jag inte låta bli att säga att jag lider litet med min samarbetsbroder Kjell Ericsson. Han säger nämligen att det förra förhållandet med Moderaterna och inom fyrpartiregeringen inte var lyckligt. Först har Kjell Ericsson ägnat sig åt att rensa upp efter socialdemokratin. Nu har han tyvärr tvingats rensa upp efter det som han själv var med om att ställa till tidigare.

Fru talman! Om Bo Bernhardsson verkligen hade menat vad han har sagt, att man vill föra en näringspolitik för tillväxt, hade jag varit mycket, mycket tacksam. Det är det jag så starkt kritiserar, att man inte alls har nått fram med det här. För det första är det centrala att man försöker få ned räntenivåerna i samhället, vilket måste bygga på en skuldsanering i den svenska statskassan. Det innebär att man måste dra ned på utgifterna. Det går inte att höja skatterna. För det andra är det inte ökad konsumtion vi i första hand behöver i Sverige utan ökade investeringar. En mycket stor andel av alla våra konsumtionsvaror utgörs av importvaror. Vi har inte längre någon sluten ekonomi, utan investeringsvarorna tillverkas i mycket stor utsträckning i Sverige. För mig är det en gåta att man tror att man får bra ekonomisk tillväxt långsiktigt, inte bara på toppen av högkonjunkturen, om man inför en straffbeskattning på investeringskapital i Sverige som är dubbelt så hög som för utländska investeringar. Vi är på väg att få utlandsdominans i flera av de största och mest centrala svenska företagen - spjutspetsföretagen. Hur kan man riva upp en arbetsrätt som är starkt koncentrerad för att hjälpa fram företagandet bland de små företagen? Man vill slå mot de stora satsningarna för forskning och industrirelevans för att därmed dra undan en del av framtidsinvesteringarna och spara på utbildningen.

I annat fall kommer vi aldrig att klara att konkurrera långsiktigt.

Det skapar inte stabilitet. Det skapar bara förvirring.
Fru talman! Det sista Bo Bernhardsson sade i sin replik skulle nog vara sant om vi gick tillbaka ett antal årtionden. I dag är nog Bo Bernhardsson väl medveten om att en mycket stor del av konsumtionsvarorna är importvaror. Det ger i och för sig arbetstillfällen utomlands. Jag vill dock gärna ha dem i Sverige. Stabila spelregler är inte alltid vetorätt för socialdemokratin. Vetorätten kommer enligt min uppfattning från den internationella marknaden. Vad är jämförbara spelregler i våra viktigaste konkurrentländer? Bara för att vi är svenskar är vi inte så mycket bättre att vi kan kosta på oss vad som helst. Sedan har vi räntan och besparingarna. Självfallet måste vi spara och självfallet måste vi klara intäktssidan, men inte genom att slå mot arbete, investeringar och företagande. I stället skall vi spara på RAS, som ingen tror på. Spara i stället genom att inte sänka matmomsen! Det skapar knappast några nya arbetstillfällen. Se i stället till att vi får pengarna till det som ger konkurrenskraft, inte bara i morgon utan långsiktigt, i kompetensutvecklingen, i teknikutvecklingen, i investeringarna, i det som ger bra lön och därmed skapar utrymme för ett bra välfärdssamhälle.
Fru talman! Per Westerberg säger att det jag hävdar kanske var rätt för ett antal decennier sedan. Men i dag är det inte rätt. I dag företräder Per Westerberg egentligen bara en internationell logik här i Sverige och han är relativt ensam om den. Det illustrerar än en gång problemet. Per Westerberg har inte riktigt insett att stabila spelregler faktiskt innebär att man måste lyssna på andra, att man måste agera över blockgränserna och att man måste samverka i ordets riktiga mening.

Fru talman! Jag är djupt förvånad och nästan litet skakad över socialdemokraternas inkonsekvens. Vad i Herrans namn håller ni på med? Bo Bernhardsson sade att företagen är beroende av svenska folkets köpkraft. Men vad i Herrans namn gjorde ni då i går och häromdagen? Jo, ni drog ju undan köpkraft för dem som faktiskt konsumerar för sina pengar. Hade ni menat allvar med det här hade ni gjort följande: Ni hade höjt barnbidraget till 1 000 kr och beskattat det. Då hade de som bara konsumerar för dessa pengar haft kvar sin konsumtion, medan vi som också sparar hade drabbats. Om Bo Bernhardssons parti hade menat allvar hade ni naturligtvis sett till att de nödvändiga indragningarna i socialförsäkringssystemen hade gjorts på ett sätt så att inte köpkraften drabbats. I stället för att sänka till 75 % för alla hade ni naturligtvis sett till att 80 % ersättning var kvar för låt oss säga de första 12 000 kronorna. För den del som ligger därutöver får man bara 40 % ersättning. Då hade ni sett till att de som konsumerar inte hade drabbats. Hur skall ni ha det nu? Är köpkraften viktig för att hålla i gång ekonomin eller är den det inte?
Fru talman! Birger Schlaug har inte insett problematiken vi har att hantera. Om vi skall ta ner budgetunderskottet är det i högkonjunktur. Det är nu vi måste ta ner budgetunderskottet för att inte gå in i nästa lågkonjunktur med ett jättelikt budgetunderskott i bagaget. Det är uppgiften. Det ändrar inte det förhållandet att både skattehöjningar och besparingar har den effekten att de delvis kan ta udden ur en konjunkturuppgång. Det är därför det är så oerhört viktigt att göra denna avvägning rätt. Det har sagts av bl.a. Göran Persson i den här kammaren vid ett flertal tillfällen. Det är det som är den svåra balansgång vi har att utföra på slak lina, att inte ta i för mycket, men att ändå ta i tillräckligt, så att vi får kontroll på statsutgifterna. Det är ett oerhört svårt dilemma. Det är uppenbart att Birger Schlaug inte har förstått detta. Det är detta som verkligen är svensk ekonomis dilemma i dag.
Fru talman! Jag tror att Bo Bernhardsson har ramlat ner från linan fullständigt just nu. Med den modell som Miljöpartiet lade fram när det gäller barnbidraget, dvs. en höjning med 1 000 kr som beskattas, får låginkomsttagarna behålla den större delen av barnbidraget och vi med höga inkomster blir av med mer. Det hade sparat precis lika mycket som de Bo Bernhardsson. Visst sjutton sparar vi! Men vi sparar på ett sätt så att inte den ekonomiska utvecklingen hämmas. Det är det som är skillnaden mellan Socialdemokraternas och Centerns förslag och Miljöpartiets förslag. Ni skall inte dra undan köpkraft för dem som faktiskt konsumerar för pengarna. När det gäller statens dåliga finanser är det väl märkligt att Bo Bernhardsson och de flesta andra här om två veckor förmodligen kommer att trycka på den voteringsknapp som innebär att regeringen får i uppdrag från riksdagen att de närmaste 18 månaderna beställa militära materiel för 55,8 miljarder kronor. Hur mycket sparade vi i kompletteringspropositionen? Var det 3,6 eller 3,9 miljarder? Hur kan vi då på fullt allvar sitta här och fatta beslut om 55,8 miljarder till militära materiel? Är inte det sociala hotet i Sverige mycket större i dag än det militära?
Fru talman! När jag förut lyssnade på Birger Schlaugs huvudinlägg i kammaren gjorde jag den reflexionen att i den världen är ingenting särskilt problematiskt. Det var ett anförande om atomer, celler, miljöpolitik och allting. Man får liksom intrycket att egentligen är det inget problem. Man kan göra allting på samma gång. Man kan klara miljön och atomerna och landstingen och kommunerna. Man behöver knappt spara där heller, och man klarar att få balans i budgeten. Alla goda gåvors givare på en och samma gång. Det är mitt huvudintryck. Jag tror tyvärr inte att det är riktigt så enkelt som Birger Schlaug gör det.

Fru talman! Bo Bernhardsson utnämnde mig till städare under de senaste åren. Det har faktiskt varit ganska mycket städning. Lennart Beijer pratade förut om den lyckliga tiden, de borgerliga åren 1991-1994, och då var det mycket städning. Det gällde då att förändra möjligheterna för företagsamheten, att sänka skatter och avgifter, förbättra riskkapitalförsörjningen och att reformera arbetsrätten. Jag tror att den städning som gjordes var bra, för då vände trenden. Men jag sade också i mitt inledningsanförande att jag känner en stor tillfredsställelse över det som finns i kompletteringspropositionen. Man skall se över företagsbeskattningen med särskild inriktning på de små och medelstora företagen. Det känns riktigt att man gör det. Jag vill uttrycka en förhoppning om att man vid den här översynen även kan slopa dubbelbeskattningen, åtminstone för småföretagare. Kvittningsrätten är åter. Det tycker jag är mycket bra. Riskkapitalavdraget, som också införs här, tycker jag också är mycket bra. Jag hoppas också att det omfattar uppfinnare och innovatörer. Det skall skapa utrymme för kompetensutveckling inom företagen. Det tycker jag också är mycket bra. Man pratar om arbetsrätten och att man i den kommission som nu arbetar skall se över den, speciellt när det gäller småföretagen. Den tillfredsställelsen är också en form av städning. Jag kanske känner mig som en städare. Men de här förslagen är bra och dem vill vi köra vidare med.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Bo Bernhardsson vad det är han menar att regeringen gör för att skapa det positiva företagsklimat som även han nu talar om, som får enskilda människor att starta företag. Är det RAS, är det den sänkta matmomsen, är det arbetsrätten, är det höjda skatter eller vad menar han att regeringen gör? Hur menar han dessutom att neddraget stöd till kvinnors företagande ger resultat inom detta område? Jag förstår inte alls det. Varför går man t.ex. tillbaka till ruta ett och återställer innan man vet om det är bra eller inte? Jag skulle gärna vilja ha en förklaring av de här sakerna.
Fru talman! Det vi gör för att underlätta för företagandet räknade jag upp i talarstolen. Men jag kan gärna repetera det en gång till. Det första och viktigaste är att vi bedriver budgetsaneringsarbetet aktivt med sikte på att få kontroll på statsutgifterna, att få ned räntorna. Det är det allra viktigaste för företagsamheten i dagsläget. Sedan hade jag en lång lista på åtgärder inom näringspolitiken som gäller tekniköverföring, förenklingsarbete, samordning av statliga insatser, effektivisering osv. Vi har bara börjat. Vi kommer att fortsätta på den vägen. Det rör sig alltså om en hel del. Jag behöver väl knappast räkna upp allt en gång till, utan det finns att läsa i protokollet från tidigare inlägg. Sedan vill jag också berätta att Sten Heckscher befinner sig tillsammans med en näringsdelegation i Fjärran östern. Det kan vara viktigt att tala om. Jag förmodar att det också är rätt viktiga uppgifter ur de perspektiv som vi här diskuterar.
Fru talman! Jag vill bara anmäla att jag tycker att det är helt otillräckliga satsningar som socialdemokraterna nu kommer med. Man säger ett, men man gör egentligen någonting helt annat. Jag undrar återigen: Var finns visionerna om vart Sverige är på väg? Hur skall vi ta oss ur den här krisen? Jag tycker inte att vi får något bra svar här i dag.

Fru talman! Det finns runt om i hela Sverige en enorm kvinnokraft med en unik förmåga att med små medel ta sig an olika samhällsproblem, utvecklingsprojekt och allehanda idéer. Otaliga är de exempel på hur kvinnor själva har ordnat barnomsorg, skolor och äldreomsorg, hur kvinnor uppmärksammat och åtgärdat olika miljöproblem och hur kvinnors uppfinningsrikedom har skapat mängder av nya arbetsplatser. Ändå är kvinnorna inte speciellt synliga i företagsvärlden. Andelen företag som leds av kvinnor är bara ca 15 %. Kunskapen om villkoren för kvinnligt företagande har varit minst sagt dålig. Börje Hörnlund gjorde NUTEK, tack och lov, en utmärkt analys av hinder och möjligheter för kvinnligt företagande. Jag säger tack och lov, därför att det var tack vare den analysen som man i dag bättre kan rikta insatserna mot kvinnorna och öka andelen kvinnliga företagare. Den förra regeringen satsade på flera åtgärder som visade sig mycket framgångsrika för att främja kvinnors företagande. Analysen visar att kvinnor oftast startar sina företag ytterst försiktigt och i liten skala. De utgår från egen yrkeskunskap, investerar mindre än män, lånar mindre än män, vill ha rådgivning lokalt och helst av kvinnliga rådgivare. De startar ofta i servicesektorn och arbetar gärna tillsammans med andra kvinnor i s.k. kooperativ. Men så är det ju också ytterst litet av de resurser som samhället satsar på företagande som kommer kvinnorna till del. Deras sätt att starta och driva företag är inte allmänt accepterat, vare sig av rådgivare eller bankmän. Det är männens sätt att starta och driva företag och de branscher som traditionellt startas och drivs av män som är normgivande. Finansieringsrådgivning och bidragssystem har anpassats till detta. Ett exempel är att Industri och nyföretagarfonden normalt inte ger stöd på mindre än 100 000 kr. Det finns förstås också en hel del andra hinder för kvinnor för att komma i gång med företagande. Låt mig nämna ett: försäkringsfrågor i samband med barnafödande. Därför krävs det en förbättring av socialförsäkringssystemet. Centerpartiets förslag om ett grundtrygghetssystem skulle kunna åtgärda en hel del. De nya jobben måste komma i små och medelstora företag, det hör vi ständigt och jämt. Inte minst inom tjänstesektorn växer en mängd möjligheter fram till eget företagande som alternativ till den offentliga sektorn. För att möjliggöra de många nya nödvändiga jobben krävs en politik som prioriterar små och medelstora företag och som också visar att Sverige behöver både kvinnor och män som startar och driver företag. Jag kan i varje fall inte inse att arbetsgivaravgiftshöjningarna, som regeringen ägnade sig åt under hösten, skulle vara rätt sätt att stimulera företagande på. Centerpartiet föreslår en skatteväxling för att man skall få sänkt skatt på arbetskraft. Nog måste det ha en mycket större stimulanseffekt. Det skulle också alldeles särskilt gagna kvinnors företagande, som ju ofta är arbetskraftsintensiv tjänsteverksamhet. Den återställarpolitik som regeringen ägnade sig åt i höstas gick stick i stäv mot Ingvar Carlssons vackra ord i regeringsförklaringen, att småföretag skall prioriteras. Lyckligtvis kan jag konstatera att regeringen har lyssnat på Centern och efter hand kommit till en viss sans. På centerinitiativ införde den förra regeringen speciella medel för särskilda kvinnolån på små summor till förmånliga villkor. Dessa lån har varit mycket attraktiva, och lånemedlen var slut i början av det här året. S-regeringen fortsätter med samma satsning för att täcka det stora behovet av lån till kvinnors företagande, och det är bra. Många kvinnor har fått chansen att förverkliga drömmen om en egen verksamhet tack vare fyrklöverregeringens satsning på starta-eget-bidrag. S regeringen fortsätter den satsningen. Det är också bra. Ett särskilt program för att anställa kvinnliga rådgivare startades under den förra mandatperioden och särskilda kvinnliga resurscentra har på Börje Hörnlunds förslag inrättats. I dessa centra skall kvinnor kunna få hjälp med allt från personlig utveckling till skräddarsydd utbildning och företagande. NUTEK, som nu äntligen har kommit i gång skall vara spindeln i nätet och "serva" regionala centra. Det här arbetet måste också fortsätta att utvecklas. Det är viktigt att kvinnliga resurscentra verkligen kommer till stånd i varje län. Fru talman! Det är som sagt var bra att regeringen fortsätter med de satsningar som på Centerns initiativ påbörjats för att underlätta för kvinnor att starta företag. Men ambitionsnivån måste höjas. Näringsministern Sten Heckscher har i en artikel uttalat att "särskilda insatser för kvinnors företagande skall redovisas i budgeten". Jag hade tänkt fråga näringsministern vart dessa "särskilda insatser" har tagit vägen. I budgeten finns det ju inga nyheter. Nu kan näringsministern inte höra mig, eftersom han är ända borta i Fjärran östern, men måhända kan jag få svar på den frågan av Bo Bernhardsson. Jag undrar också om AMS nu har fått det uppdrag som finns beskrivet i arbetsmarknadsbilagan. Där står det att regeringen kommer att uppdra åt AMS att senast den 1 oktober i år "redovisa en strategi för hur man avser att verka för att öka kvinnors företagande. Av strategin bör också framgå hur AMS avser att samverka med NUTEK inom detta område". Varför måste man vänta ända till den 1 oktober med att redovisa sin strategi? För övrigt undrar jag också: Är det bara AMS strategi som skall inväntas? Har inte regeringen någon egen strategi utifrån dessa speciella särskilda insatser som näringsministern har talat om? En målsättning för näringspolitiken i handling och inte bara i ord måste vara att prioritera små och medelstora företag och att stimulera till nyföretagande. Det är absolut nödvändigt för att få Sverige på fötter. En annan målsättning måste vara att vartannat nytt företag skall startas av en kvinna. För att nå det målet fordras en mängd olika insatser från rådgivning och utbildning till riskkapital och bättre försäkringsvillkor. Allt för länge har företagsamheten gått miste om en stor del av den kompetens som kvinnor står för. Sverige har inte råd med det längre. Fru talman! Jag instämmer i Kjell Ericssons yrkande.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Centern och Kerstin Warnerbring tror på kvinnokraften. Hon har dessutom många bra frågor och synpunkter som jag gärna skulle vilja instämma i. Socialdemokraterna har föreslagit i kompletteringspropositionen just för lån till kvinnors företagande? Kjell Ericsson har kanske tagit i litet väl häftigt med kvasten och städat bort ett eget förslag? Folkpartiet har en utmärkt reservation till detta betänkande där vi vill satsa 250 miljoner kronor på kvinnors företagande. Välkommen ombord!
Fru talman! Den förra regeringen avsatte 50 miljoner till ett speciellt kvinnolån från halvårsskiftet 1994. De 50 miljonerna varade fram till januari, början av februari i år. Den socialdemokratiska regeringen har nu fullföljt ambitionen och avsatt 150 miljoner. Det var alltså avsatt 200 miljoner, men vi har där gått med på att sänka det till 150 miljoner, vilket exakt motsvarar den summa som den borgerliga regeringen föreslog. Jag tror nu inte att Eva Flyborg behöver vara orolig för att detta inte skulle räcka till. Det finns möjlighet att spä på det om efterfrågan visar sig vara ännu större. Dessutom finns i ALMI åtskilliga miljarder, eller kommer att finnas. Det finns redan nu 2,5 miljard som kommer späs på pengar från Industri och nyföretagarfonden. De pengarna är också möjliga för kvinnor att utnyttja. En eventuell försäljning av aktier i Atle och Bure skall också utnyttjas just för den här typen av företagande. Jag tror inte att Eva Flyborg behöver vara orolig. Kvinnorna kommer att få de resurser de behöver.
Fru talman! Jag kommer inte ihåg exakt vad som stod i texten. Men enligt bedömningarna behövdes det mer, uppemot 200 miljoner kronor, där Folkpartiet har lagt på ytterligare 50 miljoner kronor. Man kan också med fog anta att detta är en av de viktiga signaler som vi behöver ge till kvinnor och till marknaden i övrigt. Återigen: Välkommen ombord på
Fru talman! Jag kan bara återupprepa, Eva Flyborg, att det finns gott pengar på olika håll hos ALMI och Industri och nyföretagarfonden att spä på med om det visar sig behövas. Dessutom finns alla de vanliga lånen som är tillgängliga för män såväl som för kvinnor.

Fru talman! Jag skall ta upp en annan aspekt på näringsliv och företagande. Det har här i kväll pratats väldigt mycket om pengar, räntor och annat. Man kan av debatten få intrycket att det är det enda som intressant när det gäller företagande och näringsliv. Vad vi glömmer bort är att företag består av människor. Det jag skall uppehålla mig vid en liten stund är den demokratiska aspekten av företagandet. Vi är ju alla överens om att det behövs fler företag. Det finns olika sätt att driva företag. Det jag tänker tala om är det vi kallar för kooperativt företagande, dvs. människor i samverkan som jobbar med demokratiska företag. I mitten av 80-talet tog man på förslag från, om jag inte minns fel, fru talmannen själv initiativ till att bilda LKU-verksamhet i landet som skulle vara ett sorts komplement till utvecklingsfonderna för att ge bl.a. gratis rådgivning åt människor som ville starta företag och ville göra det i demokratisk form. Det som kännetecknar den här typen av företag är dessutom att man ofta har en annan målsättning med sitt företagande. Det är normalt sett inte kapitalassociationer som har till syfte att ge avkastning på kapital, utan de har i stället till syfte att upprätthålla sysselsättningen på en viss ort eller att förse medlemmarna i företaget med en viss service. Den här verksamheten har fått en väldigt positiv utveckling. I dag finns det 21 sådana rådgivningsverksamheter runt om i landet. Man har också organiserat sig i en central organisation för att stärka sin röst. Detta komplement har utvärderats av Riksrevisionsverket, vilket tas upp i betänkandet. Det man har pekat på är att detta fungerar för de grupper som normalt sett kanske har svårt att göra sig gällande i företagssammanhang. Det är de människor som bor på landsbygden och har behov av att sysselsättningen finns just där, det är kvinnor, som Kerstin Warnerbring sade väldigt mycket klokt om här tidigare, och det är ungdomar, som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För dem har det visat sig vara ett bra sätt att komma igång och få en meningsfull sysselsättning att sluta sig samman i kooperativa företag. Det gäller även alla de invandrare som kommer till vårt land med ofta hög kompetens men som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden. Det har visat sig att också de har kunnat starta verksamheter på det sättet. Det har som sagt varit en mycket effektiv verksamhet som har utvecklats mycket positivt. Men som också har påpekats från Riksrevisionsverket är det nödvändigt att man utvecklar den här verksamheten vidare och utökar samarbetet med t.ex. ALMI. Det är onödigt att bygga upp kompetens på två håll, att man parallellt bygger upp samma typ av verksamhet. Vi vet också att det samarbetet pågår på många håll runt om i landet och fungerar alldeles utmärkt. Den reservation som Miljöpartiet har i detta avseende, och som jag inte tänker yrka bifall till av respekt för den överenskommelse som finns, talar om att man behöver satsa litet mer pengar på den här typen av verksamhet. Vi har föreslagit att man skall ta en del av de pengar som i dag satsat på regional utveckling och lägga dem på den här typen av verksamhet, dvs. dessa lokala kooperativa utvecklingscentrum. Varför behövs då dessa pengar? Det finns flera skäl. För det första har dessa centrum ökat i antal. Det finns i dag 21 rådgivningscentraler runt om i landet. De har att dela på de pengar som finns i den fasta potten. Nu är ytterligare två på gång att bildas. Ju fler de blir desto mindre blir naturligtvis potten för var och en. Det andra skälet, som är väl så viktigt, är att mycket av den tid som man i dag lägger ner på LKU går åt till att skaffa pengar. Det kan inte vara ett särskilt klokt sätt att bedriva verksamhet att man ibland i vissa sammanhang kanske skall behöva ägna halva sin tid åt att söka skaffa pengar. Ett tredje skäl är att vi har blivit medlemmar i EU. Det har förändrat situationen för många företag och många människor som tänker starta företag. De målområden som finns inom EU kan i dag vara bidragsgivare. Man kan söka medel från EU:s fonder för att starta verksamheter. Det innebär ett mycket stort merarbete, och det gör att man behöver fler människor. Ett fjärde skäl är att man behöver höja kompetensen. Det är ett krav inte bara från dem som skall starta företag och en säkerhet för dem utan också önskvärt ur andra synvinklar. Det femte skälet är att man måste höja ambitionen på det här området. Det räcker inte med de relativt få verksamheter som i dag har startats. Det beror på att man i dag har för små resurser så att man når ut till tillräckligt många människor. Det är helt klart så. Det framgår av den utvärdering som Riksrevisionsverket har gjort, att om man hade haft mer resurser skulle man ha kunnat nå ett mycket bättre resultat. Som jag sade inledningsvis är alla överens om att vi behöver fler företag. Då är detta en oerhört effektivt att skapa förutsättningar för det. Det vi har föreslagit är egentligen en mycket liten del av de pengar som i dag satsas på regional utveckling. Vi menar att de skulle gå direkt till LKU verksamheten i stället för att som i dag kräva att hälften av de medel som man får skall sökas lokalt. Det är en omväg där människorna som jobbar i verksamheten skall söka pengarna, och sedan skall någon sitta och granska och bedöma ansökningarna och bestämma om pengar skall delas ut. Det är ett oerhört ineffektivt sätt att fördela stimulansmedel. Det skulle alltså höja effektiviteten högst väsentligt om man fördubblade de här anslagen, som i dag är drygt 9 miljoner för de 18 månader som budgeten omfattar. Man skulle alltså på det viset få ut oerhört mycket mer för de pengar man satsar.

Fru talman! Jag skall börja med att instämma i reservation nr 37 under mom. 37 angående en lokalisering av Rymdbolagets huvudkontor till Kiruna. Bakom reservationen står Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter i näringsutskottet, Lennart Beijer respektive Eva Goës. Det är visserligen Rymdbolagets styrelse som fattar beslut om huvudkontorets lokalisering, men precis som det står i reservationen skulle ett uttalande av riksdagen ses som en markering av statsmaktens uppfattning. I dag saknar Rymdbolagets styrelse ledamöter från den norra landsdelen. Alltför mycket av verksamhet som bedrivs och av utvinning i denna landsdel kontrolleras och styrs från annat håll. Det har i och för sig inte alltid bara varit negativt. Sedan 60-talet har rymdforskningen i Kiruna och till denna anknutna verksamheter och tillämpningar steg för steg blivit av allt större betydelse, inte minst arbetsmarknadsmässigt, vilket är en mycket viktig aspekt i dessa dagar, med de höga arbetslöshetssiffror som vi har. Avgörande för såväl miljö som rymdforskningsverksamheten i Kiruna är den höga latituden, den orörda naturen och den successivt utvecklade vetenskapliga miljön. Det finns naturliga fördelar med att bedriva rymdverksamheten i glesbygd, som inte bör begränsas av att huvudkontoret är stationerat i en storstadsregion. Förslaget läggs också fram mot bakgrund av att en besparing på 50 miljoner kronor skall göras till 1998. I det ljuset blir det svårare att försvara att man har ledningen placerad på två orter. Rymdverksamheten bedrivs i huvudsak i Esrange, och det vore en naturlig utveckling att även ledningen flyttade närmare denna verksamhet. Eftersom en besparing innebär mindre resurser, vore det minst skadligt för den framgångsrika forskningen att just samordna ledningsfunktionen genom att flytta huvudkontoret från Solna till Kiruna. Jag yrkar också bifall till Vänsterpartiets och under mom. 26. Reservanterna har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten vad gäller vikten av att bilda ett statligt mineralprospekteringsbolag. Förslaget finns ursprungligen i två separata motioner, en av Det är viktigt att ha en offensiv näringspolitik för att skapa vettiga förutsättningar för fler arbetstillfällen. Sverige är fortfarande intressant ur malmprospekteringssynpunkt. Bergslagen, Norr och Västerbotten tillhör Europas viktigaste områden för potentiella malmfyndigheter. Prospektering är grunden för den brytning av malm och industrimineraler som skall ske i framtiden och är till sin natur långsiktig. Om den kortsiktiga marknaden får styra prospekteringen dras den ner där malmpriserna är låga och blir gärna en prospektering som bedrivs omedelbart i närheten av befintliga gruvor. I utskottets betänkande framgår att prospekteringskostnaderna har ökat från 101 miljoner 1993 till 146 miljoner 1994. Antalet undersökningstillstånd har också ökat under samma period, från 149 till 199. Men det ökande intresset kommer främst från företag med i huvudsak utländskt ägande. I stort sett avser hela ökningen utländska företag. Av de totala prospekteringskostnaderna svarade de nämnda företagen för cirka hälften 1994, jämfört med en tredjedel 1993. Det här talar för att staten bör ha ett avgörande inflytande över användningen av de svenska naturtillgångarna. I en utredning som kallas Prospektering, utförd av bergsingenjör Lars-Göran Ohlsson på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län, framkommer det att det för att ersätta den malm som årligen bryts i de två nordligaste länen krävs prospektering för minst 300 miljoner kronor per år. Jämför den siffran med prospekteringskostnaderna 1994, som uppgick till endast knappt hälften av denna summa, dvs. 146 miljoner kronor. Det är alltså viktigt att samhället har ett avgörande inflytande över hur de svenska naturtillgångarna används, för att förhindra rovdrift och miljöförstöring och för att trygga långsiktig sysselsättning. I det här fallet anser jag att det endast är ett statligt bolag som tillsammans med gruvbolagen kan axla ett sådant samhälleligt och offensivt närings och miljöpolitiskt ansvar. Detta är en uppfattning som också gruvfacket redovisade i en tidningsartikel i Norrbottenskuriren för ett par månader sedan. Gruvfyrans ordförande Hans Larsson säger: "Vi har från fackligt håll hela tiden hävdat att svenska tillgångar ska ägas och styras av svenska folket. Svenska staten ska satsa på prospektering tillsammans med gruvbolagen, svenska såväl som utländska." I samma artikel redovisas även Norrbottens länsråd Jan-Olof Hedströms synpunkt att det är viktigt att satsa på ny, kraftfull prospektering. Fru talman! Bolaget skulle också kunna spela en positiv roll i samarbetet med Östeuropa. Då tänker jag speciellt på samarbetet inom Barents region. Mineralprospekteringsbolaget skulle kunna åta sig prospekterings och malmvärderingsuppdrag på Kolahalvön, som har rika mineraltillgångar och där nya möjligheter har öppnats. Till skillnad från ett privat skulle ett statligt bolag genom den demokratiska insynen och kontrollen kunna utföra de här uppdragen på ett seriöst och hållbart sätt, utan kortsiktiga intressen.

Fru talman! Ledamöter! Jag vill tala om en sak som på ett helt fantastiskt sätt har negligerats av utskottet, nämligen invandrarnas inverkan på svenskt näringsliv och framför allt de tendenser som har visat sig i form av ett ökat småföretagande bland invandrare. Låt mig först och främst säga att den helhetssyn som krävs för att man skall kunna bedöma svenskt småföretagande och annat företagande i dag också innebär att man behöver en total helhetssyn på vad samhället tjänar på och inte tjänar på. När det gäller att spara, vilket är ett honnörsord i den här riksdagen, måste vi därför också titta på vad som är verkliga kostnader för staten och vad som inte är det. Låt mig ge några exempel på saker som kostar i en icke-perfekt värld. Sådana exempel är akutsjukvård för barn, allergier, som ökar, rening av vatten, sanering av miljöförstörda områden. Oljeutsläpp kostar, klimatförändringar, som ger följder som onormala orkaner, torka, osv., kostar. Arbetslösa människor kostar också. Detta visar alltså - apropå vad som sades om Miljöpartiets perfekta värld och celler - att miljövänlighet lönar sig i längden. Det gör också ett socialt ansvar, och det gör också en helhetssyn på svenskt näringsliv. Om vi skall karakterisera småföretagande bland invandrare kan vi plocka ut några små kännetecken. Ett sådant är att det rör sig om familjeföretagande. Arbetet sprids ut i familjen, vilket gör att det kan bli en ganska dålig insyn i löneförhållanden, osv. Det är konsumtionsvaror och service som man framför allt ägnar sig åt. Man har dessutom en dålig tillgång till kapital och en låg trovärdighet hos olika kreditinstitut. Här vill jag också anknyta till en artikel av moderaten Tomas Gür, som har skrivit om etnisk företagsamhet att det faktiskt lönar sig att vara mindre fördomsfull. Därför bör bankväsen och kreditinstitut saneras på fördomar vad gäller den här branschen, och jag vore tacksam om utskottet kunde ta något initiativ i den riktningen i framtiden. Låt oss titta på den potential som invandrare i dag utgör för svenskt näringsliv. För det första är andelen högutbildade högre bland invandrare än bland svenskar. Det gäller särskilt inom tekniska och naturvetenskapliga yrken där näringslivet i dag har ett stort behov. Skulle man komplettera denna kompetens med en enkel entreprenörsutbildning, inte just genom universitetens institutioner, skulle man skapa en ganska stor kraft och konkurrensförmåga hos dessa personer. En annan sak är den åldersfördelning som vi har bland invandrare. Vi kan t.ex. jämföra och se att bland svenska medborgare är andelen människor över 64 år 38 % och bland invandrare är den endast 19 %. Detta är alltså en kurva som visar sig rätt igenom vid en jämförelse. Det här gör att en entreprenörsutbildning skulle öka den kapacitet som vi faktiskt efterfrågar i samhället i dag. Sedan handlar det också om människosyn. Där gäller det att skapa viktiga attitydförändringar, nämligen att invandrare inte bara skall ses som en belastning och tas upp i sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor utan även uppmärksammas i näringspolitiken. Där har vi noterat att regeringen inte har med en enda utomeuropeisk person i det småföretagarråd som man har skapat. Utmarginaliseringen har självfallet kostnader. Arbetslösheten bland invandrare är 30-50 %. Det gör att det egna småföretagandet i högsta grad bör uppmuntras och stödjas genom utbildning. Miljöpartiet vill inte på något sätt skapa konkurrensfördelar. Vi vill helt enkelt stödja de delar där man kan göra det utan att skapa konkurrensnackdelar. Vi vill tvärtom minska konkurrensnackdelarna. Det har visat sig att endast 8 % av de invandrare som har fått starta-eget-bidrag har återvänt till arbetsförmedlingen efter sex månader. Det måste ses som ett mycket bra resultat. Det har också visat sig att den egna arbetsinsatsen bland invandrare i småföretagandet är mycket högre än bland svenskar. Att satsa, att uppmärksamma och att poängtera nya svenskars roll i svenskt småföretagande är av yttersta vikt eftersom vi i Miljöpartiet tror att småföretagande och kooperativ är en bra och sund ryggrad i svensk ekonomi. Jag är inte nöjd med den formulering och det utrymme som utskottet har gett åt den här frågan. Det finns en klar orättvisa när det gäller invandrares situation i fråga om småföretagsamhet jämfört med naturaliserade svenskar. Då vill jag anknyta till det jag började med att säga, nämligen misstroendet från kreditinstituten. Det finns också en annan aspekt på detta som jag skulle vilja ta upp litet snabbt. Det är den ekonomiska brottslighet som ofrivilligt och omedvetet eller frivilligt och medvetet finns i invandrares småföretagande. Genom misstroende från olika kreditinstitut, genom svårare förutsättningar, genom att man saknar investeringskapital osv. tvingas invandrare in i en subekonomisk etnisk kultur som är kännetecknande för flera stora europeiska huvudstäder i dag. För att undvika detta bör det ligga i samhällets intresse att vidta åtgärder mot det. Jag hoppas att det kommer mer initiativkraft från utskottet i framtiden. Jag yrkar inte bifall till reservation 16, men jag vill att det tas till protokollet att jag i själ och hjärta står bakom tanken.
Fru talman! Jag vill bara understryka att det inte är så att utskottet negligerar den här frågan om företagsamhet bland invandrare. Vi anser att den är viktig, och vi inser att invandrarna är en viktig resurs även på detta område. Men vi har utgått ifrån att de näringslivsorgan vi har, skolsystemet, ALMI och andra näringslivsorgan också är en resurs för invandrarna, inte minst i de områden och regioner där det finns många invandrare som t.ex. den jag kommer ifrån. Redan i skolsystemet bör man uppmuntra företagande, som vi har varit inne på tidigare. Vi tror att de inrättningar vi har till förfogande tar det här på allvar. Vi har inte negligerat frågeställningen.
Fru talman! De inrättningar som finns fyller inte den här funktionen. De har ingen möjlighet att göra det heller. De fyller inte det behov som småföretag som drivs av invandrare behöver. De behöver inte lära sig att t.ex. vilja arbeta hårt eller många andra saker. De behöver tekniska detaljer som de inte har kunnat tillgodogöra sig eftersom de inte är uppväxta i det svenska samhället. Via t.ex. universitetsstudier ökar den privata belåningen. Dessutom är det andra kriterier för att söka in på ett universitet också. Det gör att de nuvarande institutionerna inte fyller den funktion som behövs. Detta skulle förstås ligga under AMS eller i kommunal regi. Men där finns det ju inga pengar i dag.
Fru talman! Jag vill bara berätta för Elisa Abascal Reyes att arbetsmarknadsmyndigheter och näringslivsmyndigheter inte ägnar sig åt lära folk att arbeta hårt. Det är faktiskt andra saker man gör. Det är rådgivning som rör företagande. Det är teknikfrågor som hon själv belyser. Jag tror nog att de organ som finns och som är avsedda för detta bör ha uppgiften att jobba även med företagsamhet bland invandrare. Det är alldeles klart.
Fru talman! Jag skall be att få återupprepa en mycket tråkig aspekt med småföretagande bland invandrare som Bo Bernhardsson säkert är bekant med. Det gäller den ekonomiska brottslighet som följer av otillräckliga kunskaper och otillräcklig kapacitet. Det har de nuvarande institutionerna inte kunnat motverka. Den kapaciteten har inte funnits. Det är bara att konstatera det.

Fru talman! Jag tänkte prata litet om SGU, Sveriges geologiska undersökning. Miljöpartiet har haft en hård och restriktiv inställning i årets budgetförslag. Vi har dragit ner på det mesta, men just på det här området, SGU:s viktiga karteringsverksamhet, har vi ansett att vi måste avstå från nerdragningar. I vår motion om SGU:s marina undersökningar visar vi hur avgörande denna uppgift är för miljöövervakningen, kommunernas översiktsplaner, fiskenäringen, havsforskningen, försvaret och inte minst för våra internationella åtaganden. Man skall självfallet inte göra sig av med undersökningsfartyget Ocean surveyor, och det måste självfallet finnas medel till driften och själva undersökningsarbetet. Enligt SGU behövs 13 miljoner för att med minsta möjliga marginal kunna driva verksamheten vidare som nu. Det har också varit kravet från Miljöpartiet. Det är glädjande att utskottet inte delat regeringens bedömning och därför inte ställt sig bakom förslaget om en nedläggning av verksamheten och en utförsäljning av fartyget. Utskottet har i stället hamnat på ett kompromissförslag på 10 miljoner kronor som föreslås tas från Energiteknikfondens innestående medel i Riksgäldskontoret. Samtidigt medger man att summan inte räcker till hela det förlängda budgetåret 1995/96. Därför ombeds regeringen återkomma under budgetåret med förslag på hur man långsiktigt skall säkerställa verksamheten. Miljöpartiet har i sitt balanserade budgetförslag finansierat satsningen och vill inte ta den ifrån verksamheter som vi redan dragit ner på. Av 15 miljoner kronor i vår reservation är 13 till den marina verksamheten. De övriga 2 är till landkarteringen. Vi måste vara effektiva när medlen är knappa. Men det är inte effektivt att orsaka en sänkning av karteringstakten och dubblera tiden för det långsiktiga kartläggningsmålet av den svenska kontinentalsockeln från 60 till 120 år. Ett fartygs livslängd brukar nämligen beräknas till 30 år. För att klara kartläggningsmålen på 60 år krävs två fartyg, men förlängs tiden till 120 år behövs det fyra fartyg. Kostnaderna för en långsammare arbetstakt blir förhållandevis alltför stora. Därför är det viktigt att inte återgå till den genomförandetid som gällde före 1989 utan att nuvarande takt bibehålls. Då behövs det 13 miljoner kronor. Det måste i det här sammanhanget vara det mest ekonomiskt effektiva även på kort, men framför allt på lång sikt. Ett halvt fartyg och en inkomplett instrumentuppsättning kommer man inte långt med. Vem förstår inte det? Fru talman! Av respekt för överenskommelsen mellan partierna avstår jag härmed från att yrka bifall till vår reservation men stödjer den likafullt.

Fru talman! Näringsutskottet har behandlat vår motion om rymdverksamheten, forskning utbildning och utveckling, och hänvisar till den utredning som skall göras om den svenska rymdverksamheten. I denna utredning skall ingå en omvärldsanalys, där utskottet menar att frågan om insatser för utveckling av rymd och miljöforskning skall ingå. Utskottet har i februari besökt Esrange i Kiruna och har då förhoppningsvis kunnat konstatera att verksamheten håller hög internationell klass. Men vi måste få möjligheter till fortsatt utveckling av rymdverksamheten i Kiruna för att vi skall kunna behålla denna position internationellt. Nyligen avslutades en ozonforskningskampanj i Kiruna, där ett hundratal internationella forskare deltog. En sådan här kampanj, där ett stort antal människor under en kortare eller längre period arbetar på en sådan här liten ort, betyder väldigt mycket för näringslivet. Esrange betyder mycket för hotellen, affärerna och restaurangerna men också för småföretagen. Dessutom har rymdverksamheten haft stor betydelse för andra etableringar. Lantmäteriets LM Kartor och Satellitbild i Kiruna AB är exempel på etableringar som skett på grund av rymdverksamheten. I förslaget till utvecklingsplan för målområde 6, som nämns i betänkandet, poängteras att kommuner inom målområdet kännetecknas av att de i hög grad utgör egna arbetsmarknader med sin specifika sysselsättningsstruktur. Det framgår också att småföretagarna är sårbara och avsätter sina produkter och tjänster till stor del på den lokala marknaden. Det borde alltså finnas goda möjligheter att inrymma en satsning på miljö och rymdforskning inom ramen för EU:s mål 6-medel. I övre Norrlands inland måste alla möjligheter till utveckling av näringslivet tas till vara. Fru talman! Jag har med detta inlägg velat peka på vikten av fortsatta satsningar på utveckling av rymdoch miljöverksamheten i Kiruna.